Herr talman! Låt mig börja med att än en gång konstatera vad Thage Peterson hade uppmärksammat i mitt svar, nämligen att vi har en helt gemensam uppfattning om det angelägna i att satsa på de angivna teknikområdena. Men, Thage Peterson, nog kan det finnas skäl att ta ned den här frågan till dess rätta dimensioner. Att stå här och utmåla de tre utvecklingsbolagen såsom det som skulle lösa praktiskt taget alla våra problem är väl ändå att gå för långt. Den uppläggningen hade inte vi när vi fick igenom ett förslag här i riksdagen och tillsammans med er ytterligare två, så att det kom att gälla sammanlagt tre utvecklingsbolag. Vad det var fråga om var väl ändå att inrätta tre utvecklingsbolag, som vart och ett skulle förses med ett grundkapital på 5 milj.kr. Tre gånger fem är femton. Är det någon som tror att man i ett enda slag skulle kunna lösa alla de problem som Thage Peterson räknar upp här med 15 miljoner? Då bör man jämföra med att STU för nästa budgetår har fått en uppräkning inte med 15 miljoner utan med 61 miljoner. Och då bör man påminna om att Studsvik, som svarar för en betydande del av utvecklingsarbetet på energiområdet, har fått en tvåårsram på 80 miljoner — 40 milj.kr. under nu löpande budgetår och 40 milj.kr. för kommande budgetår. Detta är ju vad regeringen föreslår. Nu vet jag att Thage Peterson också inser att 5 miljoner inte räcker, för om jag inte har läst alldeles fel i era partimotioner eller hört fel, så bygger ert resonemang på att de 5 miljonerna skall kompletteras med pengar ur den strukturfond som ni socialdemokrater har motionerat om. Eljest räcker inte resurserna. Men Thage Peterson får hålla i minnet att riksdagsmajoriteten inte har velat införa den strukturfond som skulle komplettera de 5 miljonerna.

Det är ju det som det är fråga om. Fanns det aldrig funderingar åt det hållet på den tid då Thage Peterson tillhörde regeringskretsen? Jag må väl medge att när jag studerat en del av de tidigare regeringsförslagen har jag förstått att det ibland kan ha gått onödigt fort. Jag upprepar än en gång: Detta är viktiga områden, och för att inte den här verksamheten skall gå i stå har regeringen anvisat långt mer pengar än vad det från början var fråga om. Vi säger både i statsverkspropositionen och i interpellationssvaret att detta att man nu inte har inrättat tre samhällsägda utvecklingsbolag innebär inte att tanken är avskriven. Det är fråga om viktiga teknikområden som behöver samhällets stöd när det gäller forskning och utveckling.

Herr talman! Jag väntade mig faktiskt att statsministern skulle göra den vändningen och säga att vi måste ta ned frågan; den har inte en sådan dimension att vi behöver ha den här debatten om den. Jag väntade mig att statsministern på något sätt skulle förringa frågan, och jag förmodar att det också var andemeningen i hans svar nu. Det tycker jag är en felaktig syn. Frågan om teknisk forskning och utveckling och satsningar på utvecklingen av vår industri är en mycket viktig fråga. Sedan är det självfallet så att enbart utvecklingsbolag inte löser de industriella problemen. Frågan om inrättande av utvecklingsbolag är bara ett av många förslag i den socialdemokratiska näringspolitiken, så där finns stort utrymme för Thorbjörn Fälldin att göra flera insatser för att stödja de socialdemokratiska förslagen på näringspolitikens område! Centern har ju ändå försökt ge intryck av att man vill arbeta mycket med satsningar på utvecklingsbar industri och på teknisk forskning och utveckling. När vi var överens här i riksdagen trodde vi att detta var ett praktiskt beslut som fattades på grundval av den principiella inställning som centern sade sig ha. Det här rimmar litet illa med det. Jag återkommer till den fråga jag ställde till statsministern: Vad har hänt efter det att vi träffade denna uppgörelse i riksdagen och fram till dess centern kom i regeringsställning igen, eftersom man inte fullföljde uppgörelsen? Någonting måste ju ha hänt. Möjligen kan man tyda statsministerns utförligare svar så, att man inte har orkat ta fram förslaget. Men faktum kvarstår: Thorbjörn Fälldin försvarar att förslaget inte har kommit fram. Statsministern lyckas i sitt svar undvika att kommentera det faktum att regeringen genom sitt agerande åsidosätter riksdagens beslut. Beslut har nämligen fattats här i riksdagen. På denna punkt var riksdagens beslut helt klart. Riksdagen ansåg att de nuvarande formerna och resurserna för att stimulera forskning och utvecklingsarbete inom områdena energiteknik, miljövård och transportteknik var otillräckliga. Det var därför det skulle inrättas särskilda utvecklingsbolag, som skulle få avsevärda resurser när de väl var uppbyggda. Så var riksdagens beslut. Men regeringens beslut går tvärtemot riksdagens beslut. Några utvecklingsbolag skall inte inrättas. Riksdagens beslut fullföljs inte. Regeringen anslår visserligen mer pengar till STU. Det är bra — därmed tillgodoses delvis ett annat krav från socialdemokraterna. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är fråga om öronmärkta pengar till de områden som utvecklingsbolagen skulle arbeta på och ha ansvaret för. Inte ett enda ord i propositionen syftar på de av riksdagen angivna områdena. Därför kan statsministern inte hävda att STU fått ökade resurser för just dessa områden. Tanken på utvecklingsbolag avvisas. Därmed skapas inte det nya offensiva instrument vi ville att utvecklingsbolagen skulle bli. De skulle ha möjligheter att koppla samman insatser för forskning med stöd till exempelvis investeringar i industrins produktionsapparat. De skulle kunna upphandla referensanläggningar och göra beställningar som skulle ha mycket stor betydelse för svensk industri. Inget av detta infrias av regeringen, vare sig i sak eller i mening. Faktum kvarstår, Thorbjörn Fälldin: Riksdagens beslut har åsidosatts. Och frågan till Thorbjörn Fälldin kvarstår: Varför har regeringen inte effektiverat riksdagens beslut? Efter statsministerns första svar kan jag också ställa en lika självklar följdfråga: Vad anser statsministern mer principiellt om denna situation? När har en regering rätt att åsidosätta riksdagens beslut? I vilka övriga frågor har regeringen tänkt sig att strunta i vad riksdagen har sagt? Som exempel har jag tagit just detta beslut om utvecklingsbolagen, och jag har aktat mig mycket noga att — såsom statsministern har gjort — underkänna värdet av utvecklingsbolagen. Som situationen ser ut i den svenska industrin i dag, herr Fälldin, är det nämligen en kortsiktig politik att inställa utvecklingssatsningar. Om vi inte får fart på industrin, kan vi heller aldrig återställa balansen i den svenska ekonomin. Det är ett av de verkligt stora bekymren i dag att vår ekonomi ser så bedrövlig ut som den gör.

Herr talman! Nej, Thage Peterson, jag har inte alls velat förringa frågan, men jag har ändå velat påminna om vilka faktiska dimensioner den hade; det var alltså 3 x 5 milj.kr. Jag vill än en gång erinra om att regeringen icke har åsidosatt riksdagens beslut. Thage Peterson vet att det har hänt förut att effektuerandet av ett riksdagsbeslut har kunnat förskjutas i tiden; det är verkligen ingen nyhet. Skälet till att vi vill förskjuta det här beslutet i tiden är att vi vill få en möjlighet att gå igenom problemen och se till, att de konkreta åtgärderna blir meningsfyllda. Nu inser Thage Peterson — han säger det också själv i sin replik — att med 3 x 5 miljoner löser man inte alla de problem som han räknade upp i början. Därför hänvisar han till den socialdemokratiska näringspolitiken i stort. Ett inslag i den socialdemokratiska näringspolitiken har varit just inrättande av en strukturfond, som det inte finns någon majoritet för i Sveriges riksdag och som var en koppling till de här utvecklingsbolagen. Thage Peterson påstår nu att centern har velat berömma sig av att göra satsningar på sådana här områden. Vi har inte velat berömma oss av det, men vi har här i riksdagen arbetat för att satsningar skulle göras, och vi har gjort det också i regeringsställning. När det gäller t.ex. energiområdet kan jag påminna Thage Peterson om alla pengar som vi har tagit in för att släppa fram ny teknik, för att hushålla med den energi vi har och för att möjliggöra prototyper och utveckla nya metoder för att tillföra det svenska samhället energi. Ett exempel på sådana satsningar är just ökningen till STU och Studsvik. Återigen: Thage Peterson kommer inte ifrån att ökningen med 61 miljoner till STU och 80 miljoner på de här två åren till Studsvik är långt mer pengar än vad han talar om. Nu när propositionen är framlagd är det lätt för Thage Peterson att stå här och säga att de pengarna var självklarheter, men så enkelt kan man inte göra det för sig. Och var nu inte för säker i påståendet att denna ökning på över 60 miljoner till STU inte skulle komma de här teknikområdena till godo!

Men det avgörande, herr talman, är följande: Nu som tidigare delar jag Thage Petersons uppfattning att det här är viktiga områden. Nu som tidigare har jag uppfattningen att vi genom att satsa från samhällets sida skall påskynda och underlätta denna forskning och utveckling. Vi gör det redan i den budget som riksdagen nu har att behandla, och frågan om särskilda utvecklingsbolag är inte lagd åt sidan. Det är alltså icke fråga om att åsidosätta riksdagens beslut — hur ofta Thage Peterson än upprepar det påståendet.
Herr talman! Det är tydligen så att statsministern vet mer än industriministern om hur de här pengarna, som har anslagits till styrelsen för teknisk utveckling, skall användas. I budgetpropositionen finns ingenting angivet av det som Thorbjörn Fälldin tycker sig veta. Det finns inga öronmärkta pengar till de områden som utvecklingsbolagen skulle arbeta på och ha ansvaret för. I regeringens proposition finns inte ett enda ord som syftar på de av riksdagen angivna områdena. Därför kan inte statsministern säga att STU fått ökade resurser för just dessa områden. Han kan möjligen innerst inne hoppas att en del av pengarna skall gå till de områdena. Men själva idén med utvecklingsbolagen, som vi och centerpartiet var överens om, går förlorad. Nu säger statsministern plötsligt att riksdagens beslut kommer att fullföljas så småningom. Då är det egentligen litet allvarligare med statsministerns svar på den här frågan. Då framstår det ju som om behovet av nya kollektivtrafiksystem inte längre är lika angeläget. Utvecklingen av miljöförbättrande teknik är inte längre lika viktig, och man har tydligen inom trepartiregeringen bedömt satsningen på utveckling av nya energikällor som mindre väsentlig och mindre brådskande. För hade man ansett de här insatserna vara angelägna och brådskande, så hade vi fått de tre utvecklingsbolagen och vi hade fått se riksdagens beslut effektuerat. Nu fick vi ju inte det. Inga sådana förslag kom, och beslutet blev inte effektuerat. I stället säger statsministern nu: Var inte så säker, de här utvecklingsbolagen kan komma att inrättas! Hur skall jag tyda detta om inte så att angelägenhetsgraden när det gäller kollektivtrafik, energifrågor och miljöfrågor har minskats sedan centern åter inträdde i trepartiregeringen? Herr talman! Avslutningsvis skulle jag vilja ta upp en annan aspekt på den här frågan. Statsministern har vid flera tillfällen, framför allt efter valet i höstas, talat mycket om behovet av samling och hänsyn till den andra halva av svenska folket som inte representeras av de tre regeringspartierna. Men vad som har hänt med de tre utvecklingsbolagen visar att talet om hänsyn och respekt egentligen är bara munväder. Jag beklagar detta — också därför att vi hade behövt de tre samhällsägda utvecklingsbolagen som en motvikt till all dysterhet som nu finns inför framtiden i det svenska samhället. Svensk industri är på väg att tappa sin allra viktigaste framtidsgaranti, nämligen viljan att forska, utveckla och investera. Alltför många verkar se allt i svart och beskriva 1980-talet som enbart ett dystert årtionde. Men vi upplever det faktiskt här i riksdagen så att den svenska regeringen avvisar alla försök att bryta den negativa och pessimistiska trenden. Det tycker vi är dystert — t.o.m. mycket dystert.

Herr talman! Konjunkturuppgången 1978-1979 blev inte särskilt stark och har nu av allt att döma kulminerat. Ur två synpunkter blev den en besvikelse. Industriinvesteringarna kom inte i gång, och den svenska exportindustrin har hävdat sig förhållandevis dåligt på världsmarknaden. Utfallet av vår utrikeshandel försämrades kraftigt i fjol — långt mer än vad som kan förklaras med stigande kostnader för oljeimporten. Om konjunkturförbättringen gav ringa utbyte i form av industriell utbyggnad och förbättrad utrikesbalans, slog den däremot igenom rejält i prisutvecklingen. Inflationen under 1979 blev över 11 Ze. Inte heller kunde regeringen utnyttja det förbättrade konjunkturläget för att minska statsbudgetens underskott. Det ökade i stället under fjolåret med 11,5 miljarder till drygt 44 miljarder. Av sin upplåning hämtade staten nära 10 miljarder i utlandet. Det gick alltså inte särskilt bra för Sveriges ekonomi under 1979. Det omdömet blir ännu mera befogat om resultatet jämförs med det ganska obehärskade skryt över sina prestationer som de borgerliga partierna tillät sig före valet i september i fjol. Valrörelsen drevs på temat ”Vi klarade krisen”. Sanningen var att man utnyttjade sitt övertag i nyhetsmedia till att dölja det faktum att Sverige hösten 1979 stod inför större ekonomiska svårigheter än på mycket länge. Den budgetproposition och den finansplan regeringen lade fram i januari var ett oblygt försök att hålla uppe skenet från valrörelsen, åtminstone i vissa delar. Lägre inflation, god sysselsättning och hygglig tillväxt av produktionen skulle enligt Gösta Bohmans scenanvisningar vara beviset på framgångarna för den tidigare trepartiregeringens politik. I den mån någonting kunde gå på tok skulle det skyllas på oljeprishöjningarna. Den här uppvisningen i politisk opportunism blev emellertid ett välförtjänt fiasko. Gösta Bohmans pamflett utsattes för hård kritik från alla möjliga håll. Ansedda ekonomer talade om finansplanens förfall. En åtminstone i Gösta Bohmans kretsar ansedd tidskrift förklarade att Gösta Bohmans kalkyler inte skulle klara konsumentverkets krav på produktfakta. Inför den här anstormningen gav finansutskottets borgerliga majoritet upp. Det betänkande som riksdagen nu skall ta ställning till underkänner på varje central punkt Gösta Bohmans bedömningar av den ekonomiska utvecklingen. Underskottet i bytesbalansen blir enligt den borgerliga utskottsmajoriteten större, prisstegringen snabbare, konsumtion och investeringar lägre än vad Gösta Bohman hävdade i januari. Tyvärr drar utskottet inga som helst slutsatser av dessa nya insikter. Man vågar inte ens ställa samman sina bedömningar i en ny prognos för den svenska ekonomins utveckling under 1980i ens.k. försörjningsbalans. Ännu mindre har man någon ekonomisk politik att föreslå riksdagen, som skulle vara ägnad att mildra eller överkomma de svårigheter som nu tornar upp sig. I och för sig, herr talman, är vi här i riksdagen vid det här laget ganska luttrade av besynnerligheter och konstiga turer i borgerliga regeringars handläggning av den ekonomiska politiken. Men den här gången överskrider man alldeles klart en gräns för den politiska anständigheten. Såvitt jag vet har det aldrig förut inträffat att riksdagen uppmanas att fastställa riktlinjer för den ekonomiska politiken utan att få reda på vilka konsekvenser denna politik kan tänkas få. Den borgerliga majoriteten har alltså ingen uppfattning om vilken ekonomisk tillväxt man syftar till med sin politik, vad man vill uppnå när det gäller industriinvesteringarna och vilken situation man därmed har att möta i fråga om sysselsättningen längre fram. Utskottsmajoritetens motivering för den här mörkläggningen är att man ”inte haft möjlighet” att arbeta ut en fullständig försörjningsbalans utifrån de nya förutsättningarna. Jag måste fråga utskottets ordförande vad som egentligen döljer sig bakom den här formuleringen att man ”inte haft möjlighet”. Vad eller vem hindrade utskottets kansli från att arbeta fram en ny försörjningsbalans? Kan detta hinder möjligen heta Gösta Bohmans förlorade prestige? Att utskottets kansli är kompetent att göra jobbet, kan jag i varje fall intyga. Nu behövs det i och för sig inte särskilt finstämda prognoser för att klargöra allvaret i Sveriges ekonomiska läge. Bevisen är tyvärr alltför överväldigande för att den svenska ekonomin befinner sig i ett tillstånd av grundläggande obalans — de växande underskotten i våra utrikes affärer, de snabbt försämrade statsfinanserna och den kraftiga inflation som på nytt plågar oss. Denna svaga och skuldtyngda ekonomi hotas nu av en ny konjunkturnedgång med risk för ökad arbetslöshet och ekonomisk tillbakagång. Inför dessa perspektiv andas både finar”planen och finansutskottets majoritetsbetänkande en allmän uppgivenhet. I stället för att utforma en ekonomisk politik, som kan ta itu med underskotten och inflationen, letar man efter syndabockar som skall få bära ansvaret för samhällsekonomins krisartade tillstånd. I utskottsbetänkandet liksom i finansplanen skildras den ekonomiska utvecklingen under fjolåret som idyllisk och fortskridande helt enligt planerna fram till den tidpunkt då oljepriserna höjdes i somras. Att inflationen blev 11 20 i stället för de beräknade 6, att underskottet i bytesbalansen blev 10 miljarder i stället för de 5 man räknat med, allt detta beror på de höjda oljepriserna. Detta är inte sant. Enligt beräkningar utförda av statens prisoch kartellnämnd, SPK, steg konsumentpriserna 1979 med 11,3 26. Därav berodde inte mer än knappt 2 96 på höjda oljeoch bensinpriser. Ser man på prishöjningarna på all energiförbrukning i landet finner man att de svarade för 3 procentenheter av den totala uppgången med 11 96. När det gäller oljeprishöjningarnas inverkan på utfallet av vår utrikeshandel är det riktigt att den s.k. oljenotan ökade med ca 8 miljarder kronor. Men under 1979 steg också priserna på de svenska exportvarorna med sammanlagt 5 miljarder kronor mer än världsmarknadspriserna. Genom exportföretagens prispolitik tjänade Sverige således 5 miljarder extra. Det betyder att vårt bytesförhållande med utlandet, de s.k. terms of trade, försämrades med 3 och inte 8 miljarder under fjolåret. Resten av nedgången i handelsbalansen på över 9 miljarder beror på att vår import ökade så mycket mer än exporten, dvs. 15 96 för importen mot 8 4 för exporten. Med andra ord så försämrades Sveriges balans gentemot omvärlden kraftigt under 1979 även om man bortser från den dyrare oljeimporten. Att regeringen försöker skylla ifrån sig kan landet kanske stå ut med. Men det allvarliga är att beskrivningen av oljepriserna som upphovet till alla våra problem skapar intrycket att utvecklingen är ödesbestämd och att den inte kan påverkas genom våra egna åtgärder, t.ex. när det gäller inflationen. En annan konsekvens är att det skymmer sikten för det grundläggande problemet i svensk ekonomi, nämligen att vi inte längre förmår försörja oss själva. Sverige har förvandlats till ett land som fortlöpande måste låna utomlands för att klara sig — 10 miljarder i fjol, kanske 20 miljarder i år. Orsakerna till denna utveckling är att finna i industrins nedgång. Företagsnedläggningarna har krympt vår industri. Föga nytt har kommit i de nedlagda företagens ställe. Industrins investeringar har fallit med nära 40 40 sedan 1976. Det betyder också att vår industriella produktionsutrustning åldras i alltför snabb takt. Den tekniska förnyelsen och utvecklingen har blivit för liten. Det har gjorts beräkningar som visar att industrins investeringar skulle behöva öka med 50 96 under några få år för att vi skall kunna börja att vända utvecklingen bort från ständigt ökande underskott och utlandsupplåning. Den svenska utlandsskulden är mot slutet av det här året antagligen uppe i 70 miljarder kronor. Om vi inte kan få ner underskottet i utrikeshandeln till klart lägre tal redan under första hälften av 1980-talet, är det uppenbart att våra skulder snabbt närmar sig den gräns där våra kreditmöjligheter börjar tömmas ut. För inte så länge sedan brukade Gösta Bohman stoltsera med framgångarna för sina devalveringar och sin svångremspolitik. I herr Bohmans reseberättelser ingick skildringar av hurusom han blivit världsberömd — en så lyckad devalvering hade den internationella sakkunskapen sällan skådat, förkunnade han. Jag undrar om herr Bohman är beredd att här i dag beskriva sin devalveringsoch svångremspolitik som en succé, ens i den svenska ankdammen. I så fall måste han förklara varför exportindustrins andel av världsmarknaden inte har ökat sedan 1977, varför industrins utbyggnad har stannat upp, varför inflationstakten ökade så kraftigt under 1979. I själva verket, herr talman, har Gösta Bohman erkänt misslyckandet med sin svångremspolitik från åren 1977 och 1978, eftersom han i sin egen finansplan eftertryckligt dömer ut den som en användbar strategi. En ny åtstramningspolitik bör undvikas. skriver Gösta Bohman i finansplanen, därför att den medför arbetslöshet, sänker tillväxten och håller tillbaka industrins investeringar. Det var ju just detta som blev effekten av politiken 1977-1978 och som förklarar varför våra ekonomiska problem förvärrats. Men det finns också en annan förklaring till den svenska ekonomins eländiga tillstånd. Det är att de borgerliga regeringarna tappat greppet om den finansiella stabiliteten och om inflationsutvecklingen. Det stora och snabbt växande budgetunderskottet har drivit fram skyhöga räntor och en väldig penningmängd, som i sin tur driver på inflationen. Tillsammans med den allmänna osäkerhet om vår ekonomiska framtid som den nuvarande regeringskonstellationen har förmått skapa omkring sig verkar detta starkt hämmande på investeringsverksamheten. Vem vill satsa sina pengar på långsiktiga, riskfyllda investeringar, när man snabbt och riskfritt kan få upp till 20 20 avkastning på pengarna bara genom att låna ut dem? I stället har vi fått en spekulationsekonomi, där pengarna söker sig bort från produktiva verksamheter — det som kan ge oss ny och ökad produktionsförmåga — till fastighetsspekulationer, finansbolag, grå kreditmarknad och valutaflykt. Resultatet blir mera inflation, nya räntehöjningar — och en ytterligare nedpressning av de produktiva insatserna. Herr talman! Man behöver inte vara särskilt lättskrämd för att uppleva Sveriges ekonomiska framtidsperspektiv som djupt oroande. Det hjälper oss inte att hoppas på högkonjunkturer — vi har inte längre ekonomisk och industriell styrka att utnyttja dem. Det är ingen tröst att också andra länder har inflation —- inflationen har redan gjort så djupa sår i det svenska samhället att den är ett direkt hot mot sysselsättningen och tryggheten. Och om konjunkturerna under 1980-talets första år vänder nedåt igen — det i dag mest troliga — var skall vi då ta resurser för att värja oss mot arbetslöshet och nya förluster av produktion och välstånd? Om detta är en svartmålning av Sveriges ekonomiska läge, deltar merparten av landets ekonomer och opinionsbildare i den svartmålningen. Under de senaste månaderna har varningarna för att landet håller på att störtas in i en djup ekonomisk kris kommit från allt fler håll: näringslivet, Industriförbundet, LO:s ekonomer, SNS:s s.k. konjunkturråd. Delegationer från OECD och Internationella valutafonden sägs ha återvänt från sina Sverigebesök djupt bekymrade över landets ekonomiska tillstånd. I stället för att anvisa nya och mera realistiska riktlinjer för den ekonomiska politiken delar nu finansutskottets borgerliga majoritet ut nya pekpinnar till löntagarorganisationerna. Här går man t.o.m. längre än herr Bohman när det gäller att frånta regering och riksdag ansvaret för vad som händer med vår ekonomi. Man hävdar helt enkelt att ansvaret faller, tungt t.o.m., på arbetsmarknadens parter att ordna ett löneavtal, som klarar både exporten och sysselsättningen — detta även om det blir lågkonjunktur, drar man till med. Dessutom läggs på samma parter uppgiften att komma överens om den ekonomiska politik som skall göra detta mirakulösa avtal möjligt. Enligt finansutskottets majoritet inskränker sig statsmakternas ansvar till att granska de förslag som Landsorganisationen, TCO och Svenska arbetsgivareföreningen lägger fram för regeringen — och eventuellt genomföra dem, om deras innehåll passar de tre regeringspartierna. Gösta Bohman har i en tidningsintervju gett uttryck åt samma uppfattning. Regeringen kan inte vidta några ekonomisk-politiska åtgärder, säger han. Det vore att blanda sig i avtalsförhandlingarna, att ta ställning för den ena parten, som herr Bohman uttrycker sig. Men ni är välkomna till kanslihuset, hojtar herr Bohman. Själv tänker han tydligen inte ta ett steg utanför departementets lugna vrår för att hjälpa Sveriges ekonomi i en svår stund. Det här ger onekligen upphov till ett antal frågor. Både utskottsmajoritetens och våra bedömningar visar att 1980, om ingenting görs, med all sannolikhet blir ett år med ny, snabb inflation, dålig tillväxt och en klar risk för sjunkande reallöner. Är det verkligen regeringspartiernas mening att man helt overksam skall låta detta inträffa utan att försöka göra något åt saken? Är det också regeringspartiernas avsikt att ge Svenska arbetsgivareföreningen vetorätt gentemot varje uppslag till politiska insatser mot inflationen? Menar man verkligen att regeringsingripanden, t.ex. för att hålla tillbaka höjningar av matpriserna och för att stimulera investeringarna, är en inblandning i avtalsrörelsen? Herr talman! Det vilar någonting overkligt över den här situationen. Jag tror att de allra flesta människor i vårt land känner oro över vad som händer på det ekonomiska området — den kraftiga uppgången av levnadskostnaderna, hyror och räntor som rusar i höjden, en ständigt stigande utlandsskuld, hotet om nya industrikriser och en växande arbetslöshet. Jag tror också att många inser vilket utomordentligt kritiskt läge som kan uppstå under den kommande avtalsrörelsen, med stora krav på kompensation för inflationen och en uppenbar risk för allvarliga konflikter. I detta läge frånsäger sig regeringen allt ansvar, vägrar att diskutera några initiativ i den ekonomiska politiken, vågar inte ens redovisa konsekvenserna av den politik man för. Är det då underligt om modlösheten växer ute i näringslivet, om känslan sprider sig att landets ekonomi befinner sig på katastrofkurs? Vi socialdemokrater har lagt fram ett antal förslag, ett program för en ändrad inriktning av den ekonomiska politiken i Sverige. Vi försöker inte inbilla någon att detta program snabbt och smärtfritt löser landets ekonomiska problem. Tvärtom är utgångspunkten att dessa problem är så djupgående att det kommer att krävas ett mångårigt, tålmodigt och konsekvent rekonstruktionsarbete för att återställa ekonomins styrka och balans. Den första fasen i ett sådant långsiktigt program borde vara att omedelbart inleda en hård kamp mot inflationen och att försöka få i gång den produktiva kapitalbildningen i landet. Enligt vår mening är sådana insatser nödvändiga om förutsättningar skall skapas bl.a. för att avtalsrörelsen skall kunna genomföras med ett resultat, som är bra både för samhällsekonomin och för löntagarna. Därför föreslår vi bl.a. utvidgat prisstopp och åtgärder mot höjda matpriser och hyror. Vi föreslår också att investeringsfonderna skall användas så att de ökade vinsterna i företagen går till investeringar, och vi föreslår att kontrollen över vaiutamarknaden skärps. Utskottsmajoriteten avstyrker alla våra förslag. Men man gör det utan övertygelse. Rådvillhet och osäkerhet präglar argumenteringen. ”Det bör inte uteslutas” säger man, att vissa av de socialdemokratiska förslagen ”kan komma upp till övervägande”. Inför tanken att öka hyresoch matprissubventionerna uttalar man endast sin tveksamhet. Det är uppenbart att man här inte vetat — eller rättare sagt inte blivit ense om — vad man skall tycka. Men i den grövre propaganda som man ägnar sig åt utanför det här huset har vårt program avfärdats som ett våldsamt överbud med oacceptabla konsekvenser för statens finanser. Det gäller framför allt åtgärderna mot hyresoch matprisstegringarna. Och jordbruksministern, som tydligen har sin egen uppfattning om hur förutsättningar skapas för en lugn avtalsrörelse, har redan deklarerat att matprishöjningarna i juli blir minst lika stora som de höjningar vi drabbades av i januari på 8 20. Med anledning av det här måste man fråga sig om den borgerliga regeringen egentligen har förstått vad de senaste årens inflation ställt till med för vanligt folk. Från den 1 januari 1977 och fram till den 31 januari i år har priserna på livsmedel i Sverige stigit med 37 Zo och hyreskostnaderna med 52 90. För en löntagare med LO-kollektivets genomsnittsinkomst har detta betytt en ökning av levnadskostnaderna med ungefär 650 kr. i månaden. Under samma tid har den behållna inkomsten efter skatt ökat med drygt 700 kr. i månaden. Det betyder att sedan mat och hyra betalats har en löntagare med de här villkoren bara 50 kr. över för att klara prisökningarna på alla andra utgifter i hushållet. Om folk med vanliga inkomster börjar känna bördan av den borgerliga inflationspolitiken väl tung, borde det alltså inte vara ägnat att förvåna. Men det gör det tydligen ändå hos landets prisminister, herr Burenstam Linder. Han avvisar löntagarnas klagan över de stigande levnadskostnaderna som oberättigad. Vi måste gå igenom ett stålbad, förklarar Burenstam Linder, uppenbarligen inspirerad av sina engelska partivänners framfart. Uppriktigt sagt, herr talman, tror jag att den här okänsligheten inför inflationens verkningar på människors levnadsvillkor är det största enskilda misstaget som den borgerliga regeringen är på väg att begå. Om man ingriper mot inflationen handlar det inte, som herrar Bohman och Burenstam Linder och andra tycks tro, om att lura folk att tro att vi kan undgå de höjda oljepriserna. Vad det gäller är att förhindra att en direkt explosiv situation uppstår på den svenska arbetsmarknaden. Hur avgörande är då invändningen att exempelvis ökade matsubventioner försvagar statsfinanserna? Budgetministern har i sitt budgetförslag på sätt och vis besvarat den frågan. Han visar där att huvudförklaringen till den dramatiska ökningen av statens budgetunderskott sedan 1976 är kombinationen av låg tillväxt i ekonomin och snabb inflation. Den dåliga tillväxten drar ner statsinkomsterna, medan inflationen och arbetslöshet pressar upp statens utgifter för löner, arbetsmarknadspolitik, pensioner, försvar, barnbidrag, bostadsbidrag osv. Allt tyder nu på att med oförändrad ekonomisk politik får vi i år just den kombinationen, med en tillväxt neråt 2 70 och en inflation på över 10 Jo. Det måste betyda att budgetunderskottet växer långt mer än till de 50 miljarder som Ingemar Mundebo räknat med. Om man med det slags politik som vi föreslår skulle kunna öka tillväxten och hålla tillbaka inflationen blir statsfinanserna bättre, även om i denna politik ingår vissa insatser mot hyresoch matprishöjningarna. Den borgerliga utskottsmajoriteten har alltså inte kunnat samla sig till ett enda förslag om den ekonomiska politikens inriktning för det kommande året. Inte heller redovisar man någon samlad strategi för hur den svenska ekonomins problem skall hanteras i ett mera långsiktigt perspektiv. Visserligen påpekar man med rätta att vårt grundproblem är att industrin blivit för liten och att det råder stor brist på kapital i landet. Men hur den industriella expansionen skall åstadkommas och på vilket sätt sparandet och kapitalbildningen skall ökas överlämnar man till nästa långtidsutredning att lösa. Det är bara på en punkt man framför en klar åsikt — de offentliga utgifternas tillväxt måste hållas tillbaka. Men det säjs ändå tillräckligt mycket i utskottsbetänkandet för att centerpartiets uppslutning bakom den här politiken måste väcka en viss uppmärksamhet. Här tar centern nämligen ställning för en ekonomisk och politisk utveckling som man i sin allians med kommunisterna i den s.k. folkkampanjen mot kärnkraft stenhårt förnekar. Här säger man att det ena stora problemet blir att få arbetskraft till exportindustrin — medan man i folkkampanjen hävdar att tiotusentals personer bara kan sysselsättas med att gräva torv, plocka ved och bygga kolkraftverk och andra ersättningar för kärnkraften. I utskottsbetänkandet säger man vidare att det andra stora problemet är bristen på sparande och kapital för industrins utbyggnad — medan man i folkkampanjen framställer det som något positivt att det kommer att krävas 40 miljarder extra i kapital för ytterligare energiinvesteringar. Här instämmer man i att det är nödvändigt att öka tillväxten i ekonomin — medan man tillsammans med kommunisterna angriper kravet på materiell tillväxt och det man kallar prylsamhället. Här ställer man upp för marknadsekonomin och privatkapitalismen — medan man i folkkampanjen måste hålla god min inför kommunisternas tal om planhushållning och socialism som nödvändiga ting för att avskaffa kärnkraften. Centerpartiets dubbelmoral har vid det här laget blivit tå total och allomfattande, att det förefaller svårt att driva den längre. Men centerpartiets jordbruksministerlyckades häromdagen ta ett par steg till. Han förklarade då att Sveriges dåliga ekonomi kan göra det nödvändigt att uppskjuta viktiga miljöbeslut. Vi får enligt herr Dahlgren vänta länge än på både införandet av blyfri bensin och stopp för giftbesprutningen i skogsbruket. Detta budskap framförs alltså samtidigt som folkfrontens centerpartister med hetta hävdar att mindre ekonomiska resurser i landet och lägre tillväxt leder till en bättre miljöpolitik. Det skulle faktiskt vara välgörande om någon centerpartist i den här kammaren kunde tala om för oss hur vi egentligen skall betrakta centerpartiet — som ett regeringsparti i en borgerlig koalition eller som en beståndsdel av en kommunistdominerad aktiviströrelse med helt andra mål än de som regeringen står för. I alla händelser har landet inte råd med en regering som av sina inre stridigheter drivs till passivitet och handlingsförlamning, men det är det som tycks bli fallet. Det står nämligen helt klart att det kommer att ställas utomordentligt stora krav på både konsekvens och långsiktig planering i den ekonomiska politiken framöver. Den helt grundläggande uppgiften under de närmaste åren är att öka sparandet och den produktiva kapitalbildningen, så att vi kan minska våra utrikes underskott och skaffa resurser för att betala de stora utlandslånen. Det kommer att kräva betydande uppoffringar av landets invånare. Men dessa uppoffringar kan accepteras bara under den förutsättningen att sparandet och kapitalbildningen organiseras på ett sådant sätt, att det inte leder till ökad rikedom för ett fåtal och en ännu större koncentration av privat ekonomisk makt. Därför måste vi skapa ett kollektivt sparande, där alla kan känna delaktighet, och demokratisera inflytandet över kapitalbildningen och dess användning i näringslivet. Med andra ord — arbetet med löntagarfonder måste bedrivas med största skyndsamhet och kraft. Den andra långsiktiga uppgiften är att lyfta statens finanser ur det djupa förfall som de hamnat i. Det stora budgetunderskottet fördärvar kapitalmarknaden och investeringsverksamheten, det är ett ständigt hot om inflation och det skapar nya orättvisor. En sanering av statsfinanserna kräver stor återhållsamhet med statens utgifter. Men en statsbudget i bättre balans kan aldrig uppnås utan en grundläggande reform av vårt skattesystem. Staten måste både förstärka sina inkomster och skapa ett skattesystem som medborgarna kan solidarisera sig med, helt enkelt acceptera som rättvist. Därför upprepar vi i en särskild skattemotion vårt förslag om att en produktionsskatt införs och anger riktlinjerna för hur, enligt vår mening, ett både effektivare och rättvisare skattesystem skall kunna skapas. En tredje uppgift är att ge landet en långsiktig energipolitik, som tryggar vår energiförsörjning. Att kasta oss ut i ett våldsamt energipolitiskt experiment genom att avveckla kärnkraften redan under 1980-talet vore att vid sidan av alla andra underskott ge landet ännu ett, i fråga om energiförsörjningen. Med en sådan politik måste, enligt vår bedömning, alla förhoppningar om att under 1980-talet nå ekonomisk balans och återvinna industrins förlorade styrka överges. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Det är en vanlig och naturlig strävan att i riksdagsdebatterna belysa meningsskiljaktigheterna mellan regeringspartier och opposition. Dagens finansdebatt blir säkerligen inte något undantag från den ordningen. För min del ser jag det som mycket viktigt att belysa inte bara meningsskiljaktigheterna utan också de punkter på vilka våra bedömningar och våra önskemål är gemensamma. Det skall jag försöka göra i huvudsak genom att citera å ena sidan det som sägs i finansplan, budgetförslag och utskottsbetänkande och å andra sidan vad som sägs i den socialdemokratiska partimotionen 1067 och i de socialdemokratiska reservationer som fogats till finansutskottets betänkande nr 15 — det gäller i första hand reservationerna 1 och 6. Mitt anförande kommer i huvudsak att gälla de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och budgetregleringen. Andra företrädare för finansutskottets majoritet kommer senare i debatten att behandla bl.a. frågorna om valutaregleringen och skatteutjämningsbidrag till kommunerna. Finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken. De uppgifter som förekommit i vissa massmedia och som Kjell-Olof Feldt upprepade i sitt anförande nyss att utskottet skulle ha underkänt regeringens proposition är alltså felaktiga. Vi har noterat de förändringar som ägt rum sedan regeringsförslaget utarbetades och justerat vissa beräkningar, främst med hänsyn till de höjda oljepriserna. På den här punkten riktade Kjell-Olof Feldt i sitt anförande en direkt fråga till mig om varför vi inte utarbetat en komplett reviderad försörjningsbalans. Jag har svårt att förstå varför socialdemokraterna riktar så svåra anklagelser mot regeringen och finansutskottets majoritet för att en rad viktiga faktorer är svåra att bedöma. Jag vill besvara Kjell-Olof Feldts fråga nyss med att peka på att ni själva i reservation nr 1 skriver att det är svårt att göra en prognos för handelsoch bytesbalansen. När ni talar om den s.k. korrigeringsposten för tjänster och transfereringar skriver ni i reservationen: ”Just för dagen lutar bedömningarna åt att korrigeringsposten skall vara 6 och inte 8 miljarder kr. som anges i finansplanen.” De här formuleringarna, Kjell-Olof Feldt, tyder inte precis på någon större säkerhet om vad som är rätt och fel. Man kan fråga sig varför socialdemokraterna för ett sådant oväsen över osäkra faktorer, när varken regering eller opposition har någon möjlighet att få fram säkrare siffror på det underlag vi har i dag. Bakom finansutskottets skrivningar står regeringspartiernas åtta ledamöter i utskottet. Utskottets sju socialdemokratiska ledamöter har i reservationerna 1 och 6 följt upp den socialdemokratiska partimotionen 1067. Samtliga yrkanden i vänsterpartiet kommunisternas motioner har avstyrkts av utskottet. Det har skett enhälligt utom i fråga om skatteutjämningsbidraget till kommunerna. Där har socialdemokraterna reserverat sig för bifall till kommunisternas förslag. Finansutskottet lägger stor vikt vid att vår ekonomi måste bedömas i ett långsiktigt perspektiv. Vi befinner oss i obalans med de länder vi handlar med. Vi köper för mycket och säljer för litet. Vi producerar för litet i förhållande till vår konsumtion. Särskilt oroande är nedgången i industrins investeringar. Vår industrisektor är i dag för liten. Den måste byggas ut, och konkurrensförmågan gentemot andra länders produktion måste förstärkas. Om detta skall bli möjligt får statens och kommunernas utgifter inte fortsätta att öka som hittills. Det utrymme vi har för att öka vår privata och offentliga konsumtion är utomordentligt begränsat. Utskottets beskrivning av vår ekonomiska situation råder det inte några delade meningar om. Den återfinns med andra formuleringar i regeringens finansplan och budgetförslag. Den finns i sina huvuddrag också i de socialdemokratiska reservationerna. Det tycks också numera, herr talman, finnas åtminstone en viss enighet om upprinnelsen till våra ekonomiska problem. I den socialdemokratiska motionen 1067 och i reservation nr 1 till utskottsbetänkandet kan man läsa följande: ”Redan 1976 framstod det klart att den svenska ekonomin stod inför stora problem.

Men varför försöker då socialdemokraterna — i nästa stycke av reservationen — att ge det intrycket genom att tala om den borgerliga regeringens s.k. svångremspolitik? Låt oss för ett ögonblick titta på de alternativ svenska folket egentligen valde mellan i 1976 års val. Hur mötte trepartiregeringen de svårigheter som svensk industri drabbats av genom de våldsamma kostnadsstegringarna under åren 1975 och 1976? Vi sänkte marginalskatterna, tog bort den 4-procentiga löneskatten och skrev ned den svenska kronans värde. Detta förbättrade de svenska företagens konkurrenskraft. Överlagren avvecklades. Bytesbalansen förbättrades. Och utsikterna inför 1979 tedde sig gynnsamma ända tills oljeprishöjningarna satte in — först på våren och sedan i december 1979. Om socialdemokraterna fått sitta kvar vid makten, hur hade det då gått? Av kritiken mot regeringen att döma skulle ni inte ha devalverat, ni skulle inte ha sänkt marginalskatterna i samma utsträckning, ni skulle inte ha inflationsskyddat skatteskalorna, ni skulle inte ha tagit bort den 4-procentiga löneskatten. Tvärtom skulle ni ytterligare ha höjt arbetsgivaravgifterna med 3 20. Det påminner ni visserligen inte om i reservationen. Men det kan man läsa om i proposition 1975/76:217, som den socialdemokratiska regeringen lade på riksdagens bord i maj 1976 men vars genomförande förhindrades genom regimskiftet. Och nu kan det vara på tiden att socialdemokraterna förklarar sig. Skulle ni verkligen ha fört den politik ni förordat om ni fått sitta kvar vid makten? Hur hade då vår konkurrensförmåga och vår bytesbalans sett ut, när de nya svårigheterna satte in i form av nya oljeprisstegringar och dämpad tillväxt i industriländerna? Här är det faktiskt fråga om mysterier i socialdemokratisk politik som rimligtvis borde förklaras. Om vi nu ser framåt så finner vi att regeringspartierna och socialdemokraterna i långa stycken har samstämmiga bedömningar och målsättningar. I socialdemokraternas program för 1980-talet finns en bekännelse till en öppen ekonomi som vi från utskottsmajoritetens sida sätter stort värde på och gärna instämmer i. Vi är också eniga om att kapitalbildningen måste öka, att vi måste komma till rätta med den regionala obalansen och att teknisk forskning och utveckling bör stimuleras. Tyvärr ger varken den socialdemokratiska motionen eller reservationerna besked om vilka vägar socialdemokraterna tänker gå och vilka medel de ämnar använda för att nå de uppsatta målen. Både den socialdemokratiska historieskrivning jag tidigare varit inne på och det åtgärdsprogram som socialdemokraterna vill ha för det närmaste året tyder på att socialdemokraterna står kvar vid den politik som var vägledande fram till 1976 och som utskottsmajoriteten anser skulle ha lett till ett långt svårare läge än det vi har i dag om den fått dominera även under de tre senaste åren. Vi vet alla att förutsättningarna för Sveriges ekonomiska politik under 1980 har ändrats på viktiga punkter sedan finansplanen och budgetförslaget utarbetades av regeringen. I finansplanen beräknas oljeimporten under det här året kosta 26 miljarder kronor. De senaste prishöjningarna har tvingat finansutskottet att räkna upp den kostnaden med 4 miljarder till 30 miljarder. Därav följer att underskottet i vår bytesbalans ökar från drygt 12 miljarder enligt finansplanen till mellan 16 och 17 miljarder enligt finansutskottets beräkningar. De socialdemokratiska reservanterna beräknar att bytesbalansunderskottet för 1980 skall bli ca 20 miljarder kronor. Denna högre siffra kommer man fram till ffträmst genom att räkna ner den s.k. korrigeringsposten för tjänster och transfereringar från finansplanens 8 miljarder till 6 miljarder kronor. Finansutskottets majoritet har inte funnit det meningsfullt att på grundval av det material som nu föreligger ändra detta länge och intensivt diskuterade belopp. Vad som är rätt eller fel kan inte med säkerhet fastställas. De oljeprishöjningar som inträffat sedan finansplanen upprättades slår igenom på konsumentpriserna, som därigenom stiger med ca 1 20 mer under 1980 än vad som tidigare beräknats. Därtill kommer effekten av räntehöjningen i januari. Om vi utgår från konjunkturinstitutets lägre lönealternativ och enligt finansplanen räknar med viss minskning av hushållssparandet, kan den privata konsumtionsökningen beräknas till en knapp procent. Även när det gäller industriinvesteringarna har de senaste månadernas förändringar i den internationella konjunkturen och den höjda räntenivån lett fram till en mer pessimistisk bedömning. Trots de negativa förändringar som inträffat sedan finansplanen upprättades tyder de allmänna marknadsutsikterna just nu och industrins inneliggande order på en hög produktionsnivå och god sysselsättning under första halvåret 1980. Men under hösten måste vi räkna med en avmattning. Hur långvarig den blir är mycket svårt att bedöma. De socialdemokratiska reservanterna har valt att teckna en mörkare bild av Sveriges ekonomi under 1980. Enligt den försörjningsbalans som de räknat fram beräknas den privata konsumtionen minska med en halv procent och industriinvesteringarna öka med bara fyra procent. Det finns emellertid en rad faktorer som gör både majoritetens och reservanternas bedömningar mycket osäkra. Jag vill också framhålla att vissa faktorer kan verka i positiv riktning. Så har t.ex. prishöjningarna på olja raedfört högre exportpriser på bl.a. massa, papper och järnmalm. Det är också tänkbart att industriländernas stora lager av olja och en minskad efterfrågan på grund av låg tillväxt kan verka dämpande på oljepriserna. De slutsatser som finansutskottet kommer fram till och vill ge regeringen till känna är i korthet följande. Vad som hänt sedan finansplanen skrevs understryker ytterligare allvaret i Sveriges ekonomiska situation. Vi har inte råd att en gång till låta våra kostnader stiga mer än våra konkurrentländers. Prisoch lönestegringarna måste hållas tillbaka, så att vår konkurrensförmåga i förhållande till andra länder bevaras och stärks. De bördor som de högre oljepriserna lägger på oss måste bäras av hela folkhushållet, och ingen enskild grupp i samhället kan påräkna kompensation för den minskning av konsumtionsutrymmet som blir en följd av denna sorts prisstegringar. Utskottet understryker vidare det ansvar som vilar på arbetsmarknadens parter att träffa ett avtal som tryggar export och sysselsättning även i en svagare konjunktur. Den formuleringen kritiserade Kjell-Olof Feldt alldeles nyss i sitt anförande. Jag kan inte finna annat än att den är välmotiverad. Vi vill inte redan från början utesluta någon viss typ av åtgärder som kan bli aktuella under förhandlingarna, under förutsättning att åtgärderna kan medverka till samhällsekonomisk balans. Enligt utskottets mening bör det ankomma på regeringen att följa utvecklingen och ta de initiativ som behövs. Det råder, herr talman, inga delade meningar om att vi nu behöver en lugn och stabiliserande avtalsrörelse. En del av de förslag som socialdemokraterna lagt fram, för att nå det syftet, kan enligt utskottets mening övervägas i samband med avtalsförhandlingarna. Förslaget om en strukturoch utvecklingsfond har riksdagen emellertid flera gånger tidigare avvisat, och utskottsmajoriteten vidhåller ppfattningen att vi inte bör centralisera svensk ekonomi på det sätt som det förslaget skulle innebära. Hur det skulle gå till att utöka bostadsoch matsubventionerna, som socialdemokraterna föreslår, utan att samtidigt öka budgetunderskottet har vi inte fått några förklaringar till. Förslaget står i direkt strid med socialdemokraternas egna försäkringar om att de inte vill öka budgetunderskottet. Beträffande budgetförslaget för 1980/81 och budgetpolitiken kan vi nu konstatera att en fortsatt snabb ökning av budgetunderskottet inte kan accepteras. För att belysa de svårigheter vi har framför oss att pressa ner underskottet har utskottet särskilt påpekat att enbart för att hålla ett oförändrat budgetunderskott måste inkomsterna ha en snabbare procentuell ökning än utgifterna. Det beror på att inkomsterna i utgångsläget är väsentligt lägre än utgifterna. Skall vi kunna minska underskottet måste alltså utgifterna öka betydligt långsammare än inkomsterna. Det är bl.a. mot denna bakgrund som utskottet kraftigt understrukit budgetministerns påpekande att vi måste vara mycket återhållsamma med nya utgifter. Regeringen har sagt att den kommer att begränsa antalet frågor som tas upp i kommande propositioner. Finansutskottet anser det självklart att även riksdagen försöker dämpa statsutgifternas ökningstakt. Finner man en utgiftsökning så angelägen att den bör släppas fram, så bör man göra en motsvarande neddragning av kostnaden för något annat ändamål. Det är naturligtvis också lika viktigt att kritiskt granska och ompröva gamla åtaganden som att diskutera nya. När man gör sådana avvägningar är det mycket viktigt — och det har utskottet särskilt betonat — att de svagare grupperna i samhället skyddas. I reservationen 6 har de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet utvecklat sin syn på budgetpolitiken. Även här kan vi finna att uppfattningarna på väsentliga punkter är gemensamma för hela utskottet. Jag belyser detta genom några direkta citat ur reservationen, som vi kan återfinna på s. 84 och 85 i betänkandet. Självfallet måste ”statsutgifterna hållas tillbaka om budgetunderskottet skall kunna minskas. En allmän utgångspunkt — —— bör vara att detta inte får gå ut över de mest utsatta grupperna i samhället.” Det ”finns emellertid inget utrymme för omfattande skattehöjningar i syfte att nedbringa budgetunderskottet ——-=—. Inte heller på något längre sikt kan det totala skattetrycket tillåtas öka i någon större utsträckning.” Reservanterna säger vidare: ”Utskottet anser i och för sig att några beslut som ökar det redan alltför stora budgetunderskottet inte kan accepteras.” Jag upprepar att detta är direkta citat ur socialdemokraternas reservation nr 6. Vad socialdemokraterna här säger om det totala skattetrycket innebär såvitt jag förstår ett mycket välkommet nytänkande. Sådana tankar har svensk socialdemokrati knappast tidigare satt på pränt, vare sig i propositioner, motioner, utskottsskrivningar eller reservationer. Sammantaget borde socialdemokraternas uttalanden om statsutgifternas dämpning, det totala skattetrycket, skyddet för de svagare grupperna och oron för budgetunderskottet kunna utgöra grund för gemensamma bedömningar även när det gäller de nödvändiga åtgärderna för framtiden. Och då borde det också vara möjligt att finna samlande lösningar. Men både partimotionen och reservationerna i betänkandet tyder på att socialdemokraterna sitter fast i gamla tankebanor. Förslagen om höjda bostadsoch matsubventioner höjer statsutgifterna och ökar budgetunderskottet. Inkomstförstärkningen skall enligt gammal socialdemokratisk modell ske genom ökade pålagor på företagen. Att utrymmet i avtalsför handlingarna redan förut är trångt och att det övergripande målet om förstärkning av industrins konkurrenskraft därmed kommer i fara tycks socialdemokraterna vägra att inse. Socialdemokraternas förslag till åtgärder går på väsentliga punkter stick i stäv med de målsättningar vi alla är överens om och som de alltså själva ansluter sig till. Detta försöker man sedan dölja genom allmänna förkastelsedomar över de borgerliga regeringarnas politik under de gångna tre åren och över den nuvarande regeringens finansplan och budgetförslag. Hur dåligt socialdemokraternas förslag går ihop med deras egna målsättningar framgår av mina tidigare citat ur reservationen 6: Inget utrymme för omfattande skattehöjningar. Det totala skattetrycket kan inte tillåtas öka. Att begränsa hyresoch matprisstegringarna kan innebära direkta subventioner som ökar statens utgifter. Men budgetunderskottet är redan förut för stort och det får inte öka. Allt detta kan man läsa i ett och samma stycke. Men så plötsligt höjs på något sätt den s-märkta trollstaven i följande magnifika mening i reservanternas förslag till skrivning: ”Det program som utskottet förordar bör dock till sin totala verkan innebära en förstärkning av budgetbalansen i förhållande till den av regeringen förda politiken.” Det är egentligen bara den gamla klassiska satsen ”vilket skulle bevisas” som saknas. I själva verket har man inte bevisat någonting och inte förklarat hur mot varandra stridande önskemål och åtgärder skall kunna förenas till en politik som bättre än den som regeringen står för skulle kunna återupprätta balansen i Sveriges ekonomi. Det vore intressant att få veta vilka besvärjelseformler författarna har uttalat mellan de skrivna raderna. För något mer än det som står skrivet måste de väl ändå ha tänkt. Herr talman! Med det jag nu har anfört yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 15 på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är väl befogat att lägga ansvaret för exporten och sysselsättningen på arbetsmarknadsparterna, säger herr Enlund. Men vilka förutsättningar ger ni då arbetsmarknadens organisationer, framför allt löntagarnas, att ta ett sådant ansvar? Ni gjorde en orättvis skatteomläggning för 1980. LO-medlemmarna får en inkomstökning efter skatt med 4 96, medan de höga tjänstemännen får 8 Jo. Ni har lagat till en inflation, som blir minst 10 96 i år. Företagsvinsterna skjuter i höjden. Jag tycker herr Enlund skall läsa Affärsvärlden nr 8, i vilken följande sägs: ”Bokslutssäsongen 1980 blir de många och de stora utdelningshöjningarnasår. Hittills har inte mindre än 50 av 54 bolag justerat upp sina utdelningar. Och vilka höjningar sedan! Saab-Scania + 54 90, Skandia + 53 920, Sonessons + 50 Ye, Beijerinvest + 42 96, Sila + 41 96, Independent + 39 90.” Tror inte Eric Enlund att dessa informationer når fram till löntagarna och till dem som har att ta ansvaret för det kommande avtalet? Jag måste därför upprepa mina frågor, som Eric Enlund inte brydde sig om att svara på. Om det nu går så här, är det då regeringspartiernas avsikt — för det är innebörden av de riktlinjer för den ekonomiska politiken som man nu lägger fram — att inte företa sig något, såvida inte arbetsmarknadens parter först har kommit överens om vad regeringen skall göra? Skall Gösta Bohman sitta i sin lugna vrå i ekonomidepartementet och vänta tills arbetsmarknadens parter kommer till kanslihuset? Betyder det också att folkpartiet är med på att ge Arbetsgivareföreningen vetorätt mot alla ekonomisk-politiska förslag, t.ex. förslag mot inflationen och förslag som går ut på att få i gång investeringar? Är det innebörden av den nya doktrinen? Är det Bohman-Enlund-doktrinen om svensk politik som nu lanseras? Regeringen tycks inte ha något ansvar förrän det står i arbetsmarknadsparternas avtal att den skall göra något. Det är klart att man kan syssla mycket med mysterierna från åren 1977 och 1978. Men nu kan vi avläsa resultatet, nu kan vi se vad det blev. Då vill jag säga till Eric Enlund och alla andra borgerliga ledamöter i denna kammare: Skyll på vem ni vill, skyll på oss och skyll på oljeländerna — men gör något åt situationen! Ni har ansvaret med ert enda mandats övervikt här i kammaren. Gör något innan det går åt skogen!

Herr talman! Jag håller med Kjell-Olof Feldt om att en av de viktigaste uppgifterna vi har framför oss är att skapa förutsättningar för en lugn avtalsrörelse. Då är det utomordentligt viktigt att ge en riktig beskrivning av vad som faktiskt har hänt. Där vill jag ta upp frågan om den skatteomläggning — Kjell-Olof Feldt berörde den — som beslutades i höstas. Socialdemokraterna upprepar, även i reservationen, sitt påstående att den kommer att försvåra avtalsrörelsen. Det gör man trots att skillnaderna mot deras egen skattepolitik av allt att döma är ganska obetydliga vad gäller förutsättningarna för avtalsrörelsen. Är det inte så att Kjell-Olof Feldts och socialdemokraternas mytbildning kring skattebeslutet i december utgör ett större hot mot en avtalsrörelse än beslutet i sig självt? Därmed tar Kjell-Olof Feldt, vilket han borde besinna, på sig ett stort ansvar. Jag skulle vilja rekommendera löntagarna att jämföra skattetabellerna för preliminärskatteuttaget i år med fjolårets skattetabeller. Då skall man se att där finns betydande lättnader för inkomsttagare i de vanliga lönelägena. När det gäller fördelningspolitiken har det dess värre blivit ett vanligt inslag i den socialdemokratiska mytbildningen att regeringarna Fälldin och Ullsten skulle ha ökat och ökar klyftorna. Men nu har vi faktiskt, Kjell-Olof Feldt, facit för de gångna tre åren. Det visar att den politik som har förts inte inneburit någon orättfärdig inkomstfördelning. Företagaroch kapitalinkomsterna har minskat, men barnfamiljernas och pensionärernas realinkomster har skyddats. Ni socialdemokrater säger i er egen motion — och det vill jag särskilt understryka — ungefär så här, att medborgarna i vårt land ett antal år framåt måste göra vissa uppoffringar för att få en bättre ekonomi och en starkare tillväxt i framtiden. Det är ett värdefullt uttalande, Kjell-Olof Feldt, men det står i bjärt kontrast mot den missnöjespropaganda som bedrivs i andra sammanhang. För min del blir slutsatsen att den politik som har förts under de gångna tre åren i sina huvuddrag varit riktig. Den bör därför i sina huvuddrag också fortsätta.

Herr talman! Eric Enlund råder oss att läsa skattetabellerna. Det har vi gjort och det ger de resultat som jag har redovisat. Det är bara att konstatera att företrädarna för den största fackliga organisationen i detta land i sin tur har konstaterat att den skatteomläggning som den borgerliga riksdagsmajoriteten genomdrev har allvarligt försvårat avtalsrörelsen. Om en diskussion om risken för inflation, om att vinsterna i det svenska näringslivet används på fel sätt och om att investeringarna är för dåliga och att anvisa medel för att komma till rätta med dessa problem är missnöjespropaganda, Eric Enlund, skall jag tala om att det går att göra mycket mer av den situation som ni har skapat, om det är missnöje vi vill åstadkomma. Men det vi är ute efter är faktiskt att kunna medverka till att rädda landet ur någonting som vi anser vara en mycket allvarlig situation, en situation som finansutskottets borgerliga majoritet alldeles klart inser, fastän den inte har vågat, kunnat eller fått företa sig någonting. Nu har Eric Enlund en replik till. Tala då om innebörden av detta uttalande om arbetsmarknadsparternas ansvar! Har ni föst över på dem alla initiativ i fortsättningen? Måste Arbetsgivareföreningen och LO komma överens om vad som skall göras i den ekonomiska politiken? Vi vet att arbetsgivarna redan har sagt nej till varje försök att dra in några vinster för att få till stånd investeringar. Ni kan inte vänta er några initiativ från det hållet i detta avseende. Om ni tänker driva politik så, måste jag säga att det inte är missnöje som väntar den borgerliga regeringen utan kaos. Ingen kommer längre att veta om det finns någon ekonomisk framtid för landet eller någon regering som är beredd att ta ansvar för vad som händer. Sedan måste jag ändå säga några ord om detta att göra prognoser och bedömningar av den ekonomiska framtiden. Finansutskottets ordförande anförde att läget är så osäkert att vi inte kan göra några bedömningar. Ni är också osäkra, sade han till oss socialdemokrater. Men vi gjorde ändå en bedömning. Det intressanta är att finansutskottets ordförande i denna debatt inte har vågat bestrida vår bedömning. Han har inte vågat säga att det blir mindre än 10 2 inflation eller det blir mer än 2 4 tillväxt i produktionen. Han har inte vågat bestrida risken för en stor arbetslöshet i år. Han vågar inte säga någonting. Det är möjligt att Storefar, som kommer om en stund, har något mer att berätta för oss i detta avseende. Eric Enlund får tydligen inte säga någonting.

Herr talman! Finansutskottet har i betänkandet klart sagt att statsmakterna har sitt ansvar för att vi får en lugn lönerörelse. Som en sammanfattning av Kjell-Olof Feldts och socialdemokraternas kritik kan sägas att kritiken går ut på att regeringens politik är orsaken till våra svårigheter. Det återkommer gång på gång i reservationerna och i inläggen. Jag skall ge ett exempel. I reservationen står det, på s. 73 i betänkandet: ”Om inte passiviteten i den ekonomiska politiken bryts kommer sannolikt den ekonomiska utvecklingen under 1980 att bli betydligt sämre än vad regeringen angivit i finansplanen.” Detta är enligt min mening en grovt felaktig beskrivning av både orsak och verkan. Låt oss göra experimentet att Kjell-Olof Feldt hade haft ansvaret för finansplanen och för den politik som skall föras. Skulle det ha medfört att Sverige förblivit oberört av ökningen av oljenotan med 4 miljarder? Skulle vi ha blivit oberörda av den nedrevidering av tillväxttakten i OECD som gjorts sedan finansplanen upprättades? Skulle Sverige ha blivit oberört av räntehöjningar som sker i vår omvärld? Naturligtvis inte, och det vet Kjell-Olof Feldt mer än väl. Likafullt försöker han inbilla svenska folket att en socialdemokratisk politik skulle skydda oss för de negativa inflytelserna utifrån och att Sverige till skillnad från flertalet andra industriländer skulle kunna undgå verkningarna av oljekrisen. Det här är en missnöjespropaganda som faktiskt förtjänar det namnet, Kjell-Olof Feldt, och som socialdemokraterna tillgriper dels för att dölja att kritiken mot de gångna tre årens politik har varit dåligt grundad, dels för att slippa förklara hur ni skall kunna bringa reda i era egna sinsemellan motstridiga förslag och hur de förslagen skulle kunna leda till balans i vår ekonomi.

Herr talman! Jag skall en smula utanför programmet be att få ge Kjell-Olof Feldt tillfälle att ta tillbaka ett yttrande som jag tycker är väl extremt och politiskt oklokt. Det var när han kallade folkkampanjen mot atomkraft för en kommunistdominerad aktiviströrelse. Det är honom dock inte obekant att en mängd av hans egna partikamrater är aktiva där, bl.a. Ulla Lindström som tillhör folkkampanjens ledning. Ulla Lindström är aktiv för linje 3 inte därför att hon springer i ledband hos någon annan, kommunister eller andra, utan på basis av sin ärliga socialdemokratiska övertygelse, som så många andra. Dessutom kan det ju inte vara skamligare för en ärlig socialdemokrat att i kärnkraftsfrågan arbeta tillsammans med C.-H. Hermansson än vad det är för Kjell-Olof Feldt och andra att arbeta tillsammans med Ola Ullsten för linje 2. Herr talman! Det intressantaste i politiken är ofta inte det som sägs utan det som inte sägs. Detta gäller i hög grad finansutskottets yttranden över den ekonomiska politiken. Låt oss först se litet på den borgerliga majoritetens skrivning. Där är det mycket som saknas. Orden full sysselsättning finns inte. Den fulla sysselsättningen är inget mål för den borgerliga utskottsmajoritetens politik. Orden social utslagning finns inte med. Den sociala utslagningen är inte av intresse för borgerlig finanspolitik. Ordet spekulation nämns inte. Finansutskottets majoritet tycker tydligen att spekulation är någonting fullständigt normalt. Kapitalflykt och svarta pengar nämns inte. För den borgerliga riksdagsmajoriteten finns det tydligen inga banker i Schweiz och inga brevlådor i Lichtenstein. Detta är egentligen redan tillräckligt avslöjande för borgerlig finanspolitik. Men också de socialdemokratiska reservationerna är i vissa delar märkvärdigt tystlåtna. Socialdemokraterna kritiserar den borgerliga politiken —f. ö. med en rad riktiga och bra synpunkter. Men man nämner inte en enda gång ordet kapitalism. Man nämner inte heller orden ägande, makt eller löntagarfonder. Är det den linjen svensk arbetarrörelse skall följa när den går till strid mot den borgerliga politiken? Skall det råda tystnad i ägandeoch maktfrågorna? Ökad kapitalbildning behövs, säger socialdemokraterna. Det är alldeles riktigt, men i vems händer och för vems syften? Tror riksdagens socialdemokrater på allvar att krisen i svensk ekonomi inte har något med kapitalismen som system att göra? Tror de att man kan vända utvecklingen, förnya Sverige, bekämpa arbetslöshet och utslagning i samarbete med de stora privata finansgrupperna som dominerar landet? Är det vad socialdemokratins ledning här i landet har lärt sig av valnederlagen 1976 och 1979? Finansutskottet tiger om många väsentligheter. Men det kör samtidigt ut grov propaganda för att lura de små i samhället. Vi vet att regeringens försök att dämpa inflationen har blivit ett fiasko. Det vill naturligtvis regeringen dölja. Därför skyller den växelvis på oljeprishöjningar och på höga löner. Båda dessa beskyllningar är felaktiga — och det är lätt för var och en att se. Om vattenavgifterna i Göteborg under 1970-talet har ökat med 700 96, beror det givetvis inte på oljan. Om våldsamma spekulationspriser nu tas ut på mark, beror inte heller det på oljan — det finns som bekant inte så mycket olja i den svenska marken. Om bankräntan plötsligt trissas upp med 2,5 Ze, beror inte heller det på oljan. Beror det då inte på lönerna? De borgerliga har ju tutat i löntagarna att industrins minskade konkurrenskraft beror på ökade lönekostnader. Nej. inte heller det stämmer. Sedan början av 1960-talet har de svenska lönekostnaderna räknat per producerad styck — det är ju så vi måste räkna — stigit mindre än i flertalet andra industriländer. Efter 1976 har lönerna stigit betydligt mindre än priserna. Om min lön stiger mindre än fabrikantens pris — hur kan då fabrikantens prisökning bero på min lön? Den verkliga orsaken till den galopperande inflationen är av annat slag. Om vi ser på svensk ekonomi 15 år tillbaka, finner vi att tillväxten har blivit mindre, lönestegringen lägre men prishöjningarna större för varje femårsperiod. Huvudorsaken till detta är att det ekonomiska systemet självt har förändrats, fått nya drag. Storföretagens makt har vuxit. Prissättningen på olika produkter och tjänster sker alltmer utan samband med efterfrågan och marknaden — storföretagen kan manipulera och styra priserna. Spekulationen i samhället har också ökat och har fört in en konstlad och sjuk kostnadsfaktor i all produktion. Så när det från den borgerliga sidan skylls på lönerna, sker det samtidigt som man skinnar folk med priserna. Dessa samband söker regeringssidan dölja. I stället säger de borgerliga rent ut i betänkandet att företagens kostnadsökningar måste få slå igenom i priser och hyror. Det är alltid konsumenten som slutligen måste betala, säger man. Först sägs i betänkandet att alla måste vara med och bära bördorna — någon sorts märklig folkgemenskap där allt är rättvist. Men i nästa ögonblick sägs i betänkandet: Storföretagen skall kompenseras och deras kostnadsökningar få slå igenom i priserna. Företagen skall alltså kompenseras och konsumenterna ensamma få betala. Det hänger inte ihop. När man sedan läser vad utskottet säger om budgetpolitiken häpnar man. Det är nästan som att bli flyttad tillbaka till 1920-talets Sverige. Krisen och undersysselsättningen har som bekant gjort att statsinkomsterna inte hållit jämna steg med utgifterna. Och nu är plötsligt alla så bekymrade över budgetunderskottet. De borgerliga har sitt recept. Det heter: Den offentliga sektorn skall skäras ner. Det betyder sämre sjukvård, sämre skola, färre nya daghemsplatser, social nedrustning. Man drar slutsatsen att det inte behövs något Glistrupparti här i Sverige. Vi har tre partier som just nu tävlar om att få föra samma politik som äventyraren Glistrup förespråkar i Danmark. Men det mest beklämmande är att socialdemokraterna inte har något verkligt alternativ till detta. Även om de är kritiska så sjunger de på många punkter med i samma kör, fast litet stillsammare. De offentliga utgifterna måste hållas tillbaka, säger de. Det är dessa attacker mot den offentliga sektorn som är så spöklika, som är hämtade ur det förflutna. Skär man ner de offentliga utgifterna försämrar man inte bara pensionärernas, de sjukas, barnens och skolornas förhållanden. Man fördjupar dessutom den ekonomiska krisen. Det blir mindre beställningar till företagen. Det blir mindre köpkraft och sämre avsättning. Det var detta slags politik som de borgerliga förde här i landet före 1932. Ju värre krisen blev, ju mindre blev statens inkomster. Ju mindre statens inkomster blev, ju mer skar man ner utgifterna. Ju mindre utgifterna blev, desto sämre blev folks köpkraft, och desto mindre blev avsättningen för företagen och skatteinkomsterna för samhället. Allt gick runt i en ond cirkel. Det var mot den politiken som Ernst Wigforss på sin tid vände sig. Han sade: Detta är dårhusmässigt. Han använde just det ordet i en av sina broschyrer. I stället för att skära ner, borde stat och kommun öka sina insatser. Då ökar köpkraften. Då ökar utrymmet för näringslivet, som därmed får pengar att sätta in i förnyelse av produktionen. Fler får arbete, fler kan betala skatt. Och samhället sparar in pengar. Och Wigforss hade . fullständigt rätt, hans teser gäller ännu i dag. Men det har tillkommit vissa nya problem, jämfört med på hans tid, som man i dag måste ta hänsyn till. Kapitalismen har ett hårt inflationstryck även när det är lågkonjunktur, och man är här i Sverige mer beroende än man var tidigare av exporten, vars kostnader helst inte får drivas upp. Allt detta kräver stränga åtgärder mot alla sådana fördyrande ting som privat spekulation, höga räntor och monopolpriser. Wigforss hade rätt. Regeringen för 20-talspolitik. Regeringen använder budgetunderskottet som argument för att skära ner standarden på sjukvård, daghem och skolor. Menii verkligheten är det faktiskt inte så att något större budgetunderskott föreligger. Rent bokföringsmässigt har staten ett underskott på drygt 50 miljarder. Men för att avgöra om det är ett verkligt underskott måste man mäta hela den samhälleliga sektorns verkan på konjunkturen. Från de drygt 50 miljarderna måste då dras i runt tal en tredjedel av den summan, som utgör sparande i socialförsäkringssystemet. Nästan lika mycket måste räknas bort därför att det redovisade underskottet också innefattar statliga krediter, som inte är något verkligt underskott utan en fordran. Slutligen måste man ta bort räntorna på de utländska lånen. De räntorna går ju ur landet och späder alltså inte på efterfrågan och inflation just här. Efter detta återstår ett verkligt budgetunderskott för hela den offentliga sektorn i landet på mellan 10 och 15 miljarder. Det är faktiskt inte mer än 2 20 av hela nationalprodukten, som är på drygt 550 miljarder. Om vi nu resonerar så som Ernst Wigforss gjorde, hur skall vi då se på detta? Jo, då måste vi fråga: Vilken budgetpolitik krävs för att få alla människor i arbete och för att förnya produktionen? Hur mycket måste den offentliga sektorn tillföra ekonomin för att full och effektiv sysselsättning skall kunna återvinnas? Räknar man på det sättet — och sådana budgetberäkningar går att göra och görs också i andra länder — då finner man att den offentliga sektorn egentligen borde tillföra ekonomin ett betydligt större extra tillskott än vad den faktiskt gör. Men leder inte det till osunda finanser och till överdriven skuldsättning? frågas det kanske. Nej, det gör det inte, nu lika litet som på Ernst Wigforss tid, förutsatt naturligtvis att pengarna används förnuftigt, dvs. så att de ger någonting tillbaka. Bättre hälsovård är som vi vet någonting som ökar människornas arbetsinsats och pressar ner sjukligheten. Mer undervisning och forskning ökar produktiviteten, och det är någonting som betalar sig på tio års sikt mer än något annat. Få investeringar i en modern industriell ekonomi är så lönsamma på sikt som just investeringar i kunnande, i undervisning och i forskning. Stimulans från den offentliga sektorn ger arbete åt företagen, och det betyder att arbetslösheten minskar. Det i sin tur betyder att den offentliga sektorn kan spara in understöd och att den i stället får in mer i skatt, för så blir det ju när fler arbetar. Det betalar sig med andra ord att ha folk i arbete, och det betalar sig mer än väl. Budgetpolitikens uppgift är inte att varje år ha balans mellan inkomst och utgift. Dess uppgift är att driva på utvecklingen. Budgetpolitiken är ett medel som man skall använda för att komma ur krisen och för att ge effektiv sysselsättning åt alla. Men budgetpolitik skall naturligtvis användas på lång sikt, inte som nu bara år från år därför att vi har en regering som inte har några längre perspektiv än så. Den ekonomiska situationen i Sverige kräver ett nytt och medvetet långsiktigt tänkande. Den svenska kapitalismens kris har gett upphov till en rad svåra och djupgående nationella problem. Låt oss se på några av dem! Den privata storfinansen överger gradvis Sverige. Den är mer intresserad av att satsa i andra länder, där vinsterna kanske är mer lättfångna. Den svenska kapitalismen blir allt mindre inriktad på produktiva uppgifter, som Kjell-Olof Feldt tidigare helt riktigt påtalade. I stället växer det fram alltmer av ekonomisk parasitverksamhet: valutafiffel och spekulation, skatteflykt och grå utlåningsverksamhet. Passiva kapitalägare håvar in toppräntor och andra arbetsfria inkomster, men folk med idéer och nytänkande hindras av höga räntor, av byråkratiska maktprocedurer — inte minst på den privata sektorn — och av allmänt ointresse av att satsa på nytt i ett ekonomiskt klimat där ingen egentligen tror på någonting längre. Svensk produktion har till stor del stannat kvar i gamla mönster. Många viktiga tillverkningar har lagts ner eller flyttats utomlands. Den traditionella produktionen hävdar sig inte som förr på världsmarknaden. Men däremot kostar den alltmera i energi och i importerade, dyra insatsvaror som man måste ha för att kunna bedriva den. Spekulationen, monopolpriserna och de uppdrivna räntorna höjer naturligtvis dessa kostnader ytterligare. På det sättet kan man rimligtvis inte ha det längre. Vi menar från vårt partis sida att nu måste arbetarrörelsen här i Sverige gå in för ett verkligt alternativ till regeringens desperata och kortsiktiga krispolitik. Sverige måste undergå en rad viktiga strukturella reformer, dvs. sådana reformer som ingriper radikalt i både ekonomi och maktförhållanden. Den gamla typen av industrialisering spelar mer och mer ut sin roll i världen. Vi börjar se slutet på rovdriftens tid. Det är slut på den tid när man bara kunde öka kalhuggningen i skogarna och ösa mer och mer kärnkraft och olja i en produktion, som ger allt mindre arbete åt folk och som betalar tillbaka de insatta insatserna allt sämre. Vi måste få ett program för industrialisering av en ny, tidsenligare typ, en industrialisering som kraftigt höjer förädlingsgraden, som dämpar rovdriften på råvaran och minskar energislöseriet och i stället tar fram nya, förfinade sammansatta produkter och system. Det är en produktion där tyngdpunkten alltmer kommer att ligga på det kvalificerade arbetet och det kvalificerade tänkandet och mindre än tidigare på dyra insatsvaror, som dessutom måste importeras. Denna nya typ av industrialisering kräver mindre kärnkraft och mindre olja. Däremot ger den flera arbeten. Därför skall vi inte slösa bort resurser på att bygga fler kärnkraftverk när kapitalet i själva verket bättre behövs i förnyelse av själva arbetsprocessen och människans kompetens och utbildning. Vi skall inte heller öka graden av mekanisk automatisering, av sönderstyckande av arbetsprocessen och arbetslivet samt av urholkning av varans innehåll och bruksvärde för människan. Det som kommer att behövas i den nya industrialiseringen är tvärtom mindre av massproduktion i stora serier och mera av produktion som är direkt anpassad till användningsoch marknadsområdena. Vad som krävs är alltså inte mer av själlöst arbete utan i stället mer av kunskap, överskådlighet och insikt hos alla de människor som arbetar. Vi behöver inte en minskning av den offentliga sektorn som så ofta påstås. Tvärtom behöver vi en ökning av den offentliga sektorn och en modernisering av landet och ekonomin. Detta kräver mer kunnande och mer vetenskap, det kräver en helt annan arbetsadministration och arbetsmiljö. Vidare kräver det upprustning av de försummade allmänägda kommunikationerna. En vidgning av den offentliga sektorn medför dessutom i själva verket en mycket viktig marknad för produkter som görs i den nya lätta industrin. Hur skapar man då resurser för en sådan förnyelse? För det första måste man nationalisera de stora privata bankerna, så att man kan styra kapitalet till de framtidsbetonade delarna av ekonomin och få dem att snabbt expandera. För det andra måste vi överföra det stora Wallenbergimperiet i samhällets ägo. För det tredje skall vi stoppa kapitalflykten och valutafifflet. Dessa pengar skall komma till användning här i det egna landet. För det fjärde skall vi bygga upp ett system av självständiga löntagarfonder, som inte skall vara beroende av vare sig de privata storföretagen eller staten. För det femte skall vi sänka kostnaderna för själva produktionen. Sänk räntan så går hyran ned, sänk räntan så minskar jordbrukarnas kostnader. Inför prisstopp på dagligvaror så minskar levnadskostnaderna, och när hyror och levnadskostnader hålls nere förbättras levnadsstandarden för människorna utan att det medför någon kostnad för produktionen. Lågräntepolitik är också någonting som hjälper människor med idéer att till rimligt pris få pengar att utveckla sina planer och tankar. Men det finns också en annan faktor som måste till. Det går inte att bara säga att staten skall ta över och att staten skall bygga nya industrier osv. Förnyelsen kräver att människorna själva börjar ta över, att deras skapande kan utvecklas. Då går det inte att ersätta Wallenbergs toppstyrda imperium med ett statens toppstyrda imperium. Det går inte att ersätta en form av mänsklig maktlöshet med en annan. En industriell och samhällelig förnyelse kräver ett stort folkligt engagemang. En ny industrialisering kräver insikt och kunnande i de bredaste kretsarett kunnande som går långt utöver vad små kadrer av experter kan stå för. Ett nytt slags utveckling för ekonomin kräver därför en ny, hittills i detta land osedd, fördjupning av demokratin. Varje statligt företag, gammalt som nytt, borde bygga på människornas självansvar och självstyrelse. I ledningarna skall sitta demokratiskt valda representanter, inga statsbyråkrater utsedda uppifrån. Staten må vara den yttersta ekonomiska garanten. Men arbetets uppläggning, idéerna, ansvaret, besluten — det är de arbetande människornas sak. Det är därför det också är så viktigt att det finns starka och självständiga löntagarfonder som kan bygga upp egna företag, De kan utgöra en motvikt till det statliga och privata kapitalet. De skall kunna driva sin linje och ha pengar att förverkliga den. En ny typ av ekonomi, byggd på ökat kunnande och självansvar, är någonting som är omöjligt utan en långt gående självstyrelse. Det gäller arbetsliv och bostadsområden likaväl som studier och kulturliv. Den är också omöjlig ifall man inte stoppar utbredningen av kärnkraftssamhället med dess hemliga beslut, dess kontroller av anställningar och kontroller av människor, dess hot mot de fackliga frioch rättigheterna på arbetsplatserna. Det jag här kortfattat har försökt skissa är vad vi i vårt parti, i vår egenskap av socialister, ser som den svenska arbetarrörelsens uppgift inför 1980 talet. De borgerliga i finansutskottet gillar naturligtvis inte detta. De säger till och med att det hotar de demokratiska beslutsprocesserna. Det är ett intressant yttrande. För vad betyder det? Jo, det betyder att de borgerliga tycker att det är höjden av demokrati om Wallenberggruppen får sitta i orubbat bo. De borgerliga tycker det är demokrati när den ene får rösta för 25 aktier och den andre för 25 000 aktier. Graderad rösträtt precis som det vari kommunalvalen före 1919! De borgerliga anser demokratin hotad om de vanliga människorna får mer att säga till om. Enligt de borgerliga hotas demokratin av människornas ökade självstyre. Man frågar efter att ha läst det: Hur är det egentligen med de borgerliga partiernas demokratiska trovärdighet? Jag vill ställa en fråga till det tredje borgerliga partiet, centerpartiet. Ni har fått många röster från folk som har sympatier för självstyrelse och decentralisering. Hur kan ni då regera med partier som gör allt för att stärka storfinansens makt? Hur kan ni tycka att självstyre och decentralisering gynnas av att två tre stora finansgrupper kontrollerar större delen av industrin, av utlandsinvesteringarna, av valutaflödet och av bankerna? En andra fråga går till sist till socialdemokraterna. Ni säger i era utlåtanden att vpk:s förslag inte går att genomföra på grund av brist på resurser. Själva säger ni att ni vill göra så att ni håller tillbaka den offentliga sektorn för att ge mer utrymme åt företagens investeringar, Ni vill alltså överlämna åt företagen att bestämma utvecklingen. De skall få bestämma hur mycket de vill investera, vad de vill investera i och var de vill investera. Tydligare kan det knappast framgå vilket dilemma socialdemokratin i dag befinner sig i. Ni står vid ett vägskäl, där ni har två vägar att välja mellan. Å ena sidan kan socialdemokratin fortsätta att tro på en politik, där allt vad de arbetande människorna gör måste ske på storfinansens villkor, i något slags ny stor omfamning mellan herrar Palme och Ullsten.

När skall ni i socialdemokratins ledning inse att den socialistiska traditionen faktiskt är arbetarrörelsens viktigaste arv? När skall ni se att epoken Palme nu går mot sitt obönhörliga slut och att det borgerliga samhällets kris kräver en djupgående radikalisering av hela arbetarrörelsens politik? Den dag den radikaliseringen kommer skall vårt parti välkomna den. Den skall komma som en frisk vind i den unkenhet och det förfall som tyvärr nu förhärskar i svensk politik. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk:s samtliga motioner på det finanspolitiska området.

Herr talman! Det finns en djup klyfta mellan vänsterpartiet kommunisterna och övriga riksdagspartier i vårt land — en klyfta som aldrig kan överbryggas. I ett kommunistiskt samhälle går de mänskliga frioch rättigheterna förlorade. Det finns inte på hela jordklotet ett enda undantag från den regeln. I vänsterpartiet kommunisternas riktlinjer för svensk samhällspolitik finns också inslag som innebär omfattande förstatliganden och andra åtgärder i kollektivistisk riktning, dvs. åtgärder som skulle föra oss närmare målet för en kommunistisk samhällsomvandling. Här säger utskottet klart ifrån att ett genomförande av det programmet inte skulle innebära någon demokratisering av vårt näringsliv. Det skulle snarare hota demokratin och minska de enskilda människornas inflytande. Det här uttalandet, Jörn Svensson, är inte bara intressant, som Jörn Svensson sade nyss, utan det är grundläggande. De ekonomiska resonemangen i vpk-motionerna är inte av denna världen. Bakom den bedömningen står finansutskottet enigt. Utskottsmajoriteten konstaterar att vpk:s förslag skulle omöjliggöra en lösning av våra ekonomiska problem. Och i s-reservationen heter det att vpk-förslagen innebär en överbudspolitik som saknar förankring i den ekonomiska verklighet som vi har att leva med. Nu säger Jörn Svensson i sitt anförande här att samhället skall göra större insatser. Samhället skall ta över. Ja, självfallet — om man vill ha en utveckling mot ett kommunistiskt samhälle. För egen del vill jag gärna säga att de här förslagen, Jörn Svensson, möjligen kan genomföras om man först enligt kommunistisk modell avskaffar de beslutande organen riksdag, landsting och kommunfullmäktige — församlingar som genom fria val har utsetts att efter bästa förmåga bygga ett samhälle i enlighet med befolkningens önskemål. Men resultatet av ett kommunistiskt minoritetsvälde skulle otvivelaktigt bli sänkt standard och förlorad frihet.

Herr talman! Låt oss nu, Eric Enlund, föra den här debatten om demokrati, inte på det sätt som du gör, med svepande fraser som över huvud taget inte handlar om verkligheten, som inte talar om hur det verkligen är och hur det skulle vara i den svenska verklighet som vi lever i och som vi i den här församlingen i någon mån har ansvar för. Låt oss diskutera konkret och praktiskt vad demokrati betyder — för dig som liberal, för mig som socialist. Hur vill du att ett stort företag i det här landet skall styras? Vad betyder demokrati i det sammanhanget för dig? Är det att direktören, styrelserna och några stora aktieägare bestämmer? Är det så du vill ha det? Är det önskvärt med graderad rösträtt i bolagen när det gäller att rösta om människornas väl och ve, om investeringar och om arbete åt folk?

Vill du ha i princip samma ordning i de stora företagens självstyrelse som vi i dag har i kommunala angelägenheter? På det området går vi alla och röstar för att välja våra representanter, och förhandlingarna är offentliga, så att vi har insyn i besluten och i handlingarna. Vill du ha det på det sättet, eller vill du ha kvar det såsom det är nu, då en liten grupp människor bestämmer hur mycket kapital som skall flöda ut ur landet, bestämmer över investeringar och satsningar, bestämmer att Norrland skall dömas till en halvkolonial ekonomi eller bestämmer att det och det företaget skall läggas ned? Tycker du att fåtalsväldet är demokrati, eller tycker du att de arbetandes självstyrelse är den demokrati du skulle vilja se förverkligad? Så står frågan. Uttala dig om det, och kom inte med några allmänna och svepande fraser! Håll dig till den verklighet där vi nu står, för det är det handlingssätt man där väljer som avgör om man i själ och hjärta är demokrat eller ej.
Herr talman! Liberalismen arbetar, Jörn Svensson, för en ökad demokratisering av näringslivet. Därom råder det inget tvivel. Men de väsentliga frågorna i debatten med kommunisterna gäller det framtidssamhälle som ni står för. Det vore rimligt om Jörn Svensson försökte svara på tre frågor, som han naturligtvis inte kommer att tycka om men som jag vill ställa till honom som en exemplifiering av detta påstående. För det första: Varför står Berlinmuren där? Varför får inte människor i ett kommunistiskt samhälle lämna landet om de vill det? Varför vågar de inte återvända, om de lyckas lämna landet, om inte av fruktan för repressalier? För det andra: Varför slår den gamla damen den tidning hon bär under armen i bordet så att servisen hoppar med följande utrop: Jag bär på en tidning, men jag läser den inte, för det är bara regeringspropaganda! — Detta hände i Prag just när man firade det dystra minnet av händelserna 1968. Varför finns det inte ett enda kommunistiskt samhälle i dag, där tryckfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet råder? För det tredje: Varför får man inte i något av de kommunistiska samhällen som finns i dag i fria val avsätta sina makthavare och ersätta dem med nya? Till de allra största prövningarna i den här kammaren, Jörn Svensson, hör att uppleva hur ni kommunister orerar om mänskliga frioch rättigheter. Jag skall ge ett exempel från den allmänpolitiska debatten den 30 januari. Då sade Lars Werner: ”Vi kommunister har fått slåss för de demokratiska rättigheterna. Därför värderar vi dem högst. Därför är det också angeläget att slå vakt om erövrade demokratiska frioch rättigheter.” Man upplever ofta en diskussion med kommunisterna som att det är fråga om att springa i kapp med kalvar. Ni flyr ständigt undan från de väsentliga frågorna om det framtidssamhälle som ni står för. Det är, Jörn Svensson, ett evigt kesande med rumpan i vädret. Nu tror antagligen Jörn Svensson på sin egen förkunnelse. Därför borde han använda sin skarpa hjärna och sin rappa tunga till att förklara för oss andra vad det är för väsensskillnad mellan svensk kommunism och den kommunism som vi kan se på andra håll i världen. Om Jörn Svensson vill stå som förkämpe för demokratiska frioch rättigheter, ser jag ingen annan råd än att han måste avsvära sig sin politiska åskådning.

Herr talman! Till skillnad från Eric Enlund skall jag försöka hålla huvudet litet högre än där kalvarna har svansen. Jag tar gärna en utförlig diskussion om de här större frågorna när vi har tid och kan analysera saker och ting. Men det är bara det att finansutskottets betänkande och den ekonomiska politiken i Sverige för ögonblicket inte gäller politiken i andra länder. Jag skall som sagt gärna ta den diskussionen vid något annat tillfälle, men den står nu inte på dagordningen. På dagordningen nu står hur det skall vara i Sverige. Jag vill då upprepa min fråga till Eric Enlund, som han hela tiden försöker ränna ifrån genom att tala om sådant som debatten inte handlar om: Vad är liberal demokratisyn? Är det att Wallenberggruppen skall sitta och dominera den svenska investeringsoch industripolitiken för all framtid? Är det liberal demokratisyn? Är det liberal demokratisyn att det skall vara graderad rösträtt i företagen, så att den ene har 25 röster, den andre 25 000 och de flesta ingen rösträtt alls? Är det detta som är demokrati för Eric Enlund? Jag har här skisserat riktlinjer för en ekonomisk demokratisering i Sverige, sådan vårt parti vill se den förverkligad och sådan jag tror att alla ärliga socialister i detta land och dess arbetarrörelse vill se den förverkligad. De riktlinjerna innebär att man i alla företag, precis som man gör på den politiska samhällssektorn, i fria och hemliga val väljer representanter som skall sitta i styrelserna, styrelser som skall vara ansvariga inför alla de arbetande och inte bara inför ett litet fåtal stora aktieägare som alltid kan rösta omkull de andra. Detta system innebär att varje människa aktivt skall delta i beslutsprocessen och att ingen människa skall vara maktlös, såsom de flesta är i ett modernt storföretag i dag, när man beslutar lägga ner den ena eller den andra enheten eller dödar näringslivet på en hel ort, vilket nu sker gång på gång. Nu vill jag fråga dig, Eric Enlund: Är du för en demokratisering av företagen, så att storfinansens och de stora aktieägarnas makt helt kommer bort och så att de många arbetande människorna rycker upp och blir de som beslutar och bestämmer? Det är vad demokratin handlar om. Svara mig på detta, som är hämtat ur den svenska verkligheten där du skall verka och där du skall ta ställning! Är du demokrat eller är du anhängare av det ekonomiska fåtalsväldet? Det är så frågan står här, nu och i vår tid.

Herr talman! Vårt land står utan tvivel inför betydande ekonomiska problem. Men efter Kjell-Olof Feldts långa klagosång tidigare i dag känns det nödvändigt att påpeka att det är problem som har sin upprinnelse i den politik som fördes under det långvariga socialdemokratiska regeringsinnehavet och som innebar en alltför snabb expansion av den offentliga sektorn på bekostnad av den exportinriktade och importkonkurrerande industrins utbyggnad. De svårigheter som detta föranlett har sedan förvärrats av de kraftiga oljeprishöjningarna med en första våg 1973-1974. Efter den felslagna överbryggningsoch lagerstödspolitiken i mitten av 1970-talet föll det på den första borgerliga trepartiregeringens lott att föra in den samhällsekonomiska utvecklingen på rätt väg igen. Det arbetet krävde ibland rätt obekväma åtgärder som kunde skällas för svångremspolitik, men det var fråga om åtgärder som även enligt oberoende ekonomer var nödvändiga. Arbetet på att återställa balansen i vår ekonomi hade krönts med inte oväsentliga framgångar, när den andra stora prisstegringsvågen på olja och petroleumprodukter satte in under andra halvåret 1979. Eftersom den tid under vilken vi hade möjlighet att börja återställa våra ekonomiska reserver blev så utomordentligt kort, är utgångsläget för att möta de nya påfrestningarna och återvinna balansen — både inom landet och i förhållande till omvärlden — klart sämre än förra gången. Det som då kunde uträttas på två år kanske nu måste ta den dubbla tiden i anspråk. Men det finns ingen anledning att förtvivla — med en realistisk och beslutsam ekonomisk politik så går det. Ett av våra mest angelägna mål måste då vara att minska Sveriges stora oljeberoende. Starka skäl talar för detta, även om man skulle bortse från de senaste årens prishöjningar. Olja är till att börja med en alldeles för värdefull råvara för att bara brännas upp. Den har de mest skiftande alternativa användningsområden, där dess fördelar är mycket mer påtagliga: som inslag i byggnadsmaterial, i läkemedel osv. Att hämta hit stora mängder olja för uppvärmning och elproduktion är dessutom som bekant förenat med betydande problem. Själva transporterna är känsliga med stora risker för utsläpp och miljöförstöring. Och när sedan förbränningen sker, smutsar vi ned ännu mera i luften med ytterligare skador på hälsa och miljö som följd. Tillgången på den knappa resurs som oljan utgör är också något av ett fördelningsproblem mellan rika och fattiga länder. För att den tredje världens medborgare skall kunna höja sin utvecklingsnivå och sin levnadsstandard, måste de få öka sin andel av världens oljeförbrukning. Det blir därmed ett internationellt solidaritetskrav att de utvecklade industriländerna utnyttjar sitt tekniska och vetenskapliga kunnande för att ersätta oljan och även kolet med andra för dagen tillgängliga energikällor, främst kärnkraften. Till allt detta kommer så försörjningsoch kostnadsproblemen med oljan. Vårt beroende av leveranser från ett begränsat antal, ofta föga stabila, oljeproducerande länder är äventyrligt från beredskapssynpunkt och med hänsyn till vårt lands möjligheter att klara en avspärrning. Och det är naturligtvis i högsta grad äventyrligt med hänsyn till våra möjligheter att föra en konsekvent ekonomisk politik i syfte att bevara och förstärka medborgarnas välfärd i vårt land. Vad den framtida energipolitiken beträffar befinner vi oss f. n., milt talat, i ett skede av ovisshet inför folkomröstningen den 23 mars. Vi moderater gör den alldeles klara bedömningen att en första förutsättning för att vi skall kunna ta oss ur våra nuvarande ekonomiska svårigheter är att vi använder våra 12 kärnkraftverk så som linje 1 förespråkar. Det är angeläget att ovissheten på denna punkt skingras snarast möjligt. Från den synpunkten känns det som en lättnad att folkomröstningen faktiskt börjar redan i morgon — det är ju första dagen för att gå till posten och lägga en röst, som skall ge Energi för Sverige! Men en tryggad energiförsörjning är endast en av flera förutsättningar för en framgångsrik ekonomisk politik. Även i övrigt gäller det att vinna största möjliga uppslutning kring en verklighetsanknuten bedömning av det aktuella läget och av våra handlingsmöjligheter. Det konstateras i finansutskottets betänkande, och jag vill gärna upprepa det här i debatten, att det mellan den borgerliga majoriteten och den socialdemokratiska oppositionen numera tycks finnas en inte obetydlig åsiktsöverensstämmelse beträffande problemens art och uppkomst samt beträffande de mål vi bör ställa upp för framtiden. Detta är kanske svårt att tro efter Kjell-Olof Feldts framträdande här i dag, men utskottets ordförande har redan givit vissa exempel på detta, och jag skall också lämna några bidrag. Redan den första meningen i den socialdemokratiska reservationen innebär ett senkommet men därför inte mindre välkommet erkännande av att det 1976 — alltså vid tiden för de borgerliga partiernas övertagande av regeringsansvaret — stod klart att den svenska ekonomin stod inför stora problem. Tidigare har man snarast försökt skapa det intrycket att det varit tillkomsten av en borgerlig regering som på något underligt sätt har legat bakom de senaste årens svårigheter med höjda oljepriser och annat. Det finns också all anledning att ta fasta på det erkännande av den ekonomiska tillväxtens betydelse som återfinns i den socialdemokratiska reservationen liksom i den bakomliggande partimotionen. En annan punkt där samstämmighet föreligger gäller förordet för en öppen ekonomi. Vi moderater kan helt skriva under uttalandet att det är genom att satsa på en ökad industrisektor och en ökad konkurrenskraft som vi skall komma tillbaka till jämvikt i våra utrikes affärer och att det är nödvändigt med hänsyn till levnadsstandarden att vårt land deltar i det internationella handelsutbytet. Denna ansats till samsyn mellan regeringsoch oppositionspartier beträffande bakgrund och mål är ett betydelsefullt framsteg men tyvärr kanske inte tillräckligt för att också utgöra en grund för ett samförstånd när det gäller den praktiska politiken. Det vore önskvärt — och skulle underlätta avsevärt i en besvärlig situation — om vi också kunde anlägga ett likartat betraktelsesätt med avseende på de medel, de konkreta åtgärder som nu bör sättas in. Visserligen är det socialdemokratiska programmet endast vagt skisserat. Men den diskussion som förekommit de senaste veckorna — i och utanför utskottet — tyder på att oppositionen vad gäller de konkreta åtgärdsförslagen närmast anstränger sig för att inta från regeringspolitiken avvikande ståndpunkter. Förklaringen är väl dels av taktisk natur och därmed, låt mig säga, normal för ett oppositionsparti men dels också ideologiskt grundad. Där de icke-socialistiska partierna vill arbeta med generella metoder i stimulerande syfte, där vill socialdemokraterna tillgripa tvång och styra i detalj. Borde det inte snart vara dags för socialdemokraterna att erkänna att det inte går att kommendera fram investeringar i näringslivet? Man kan komma en bit på vägen med stimulansåtgärder, men det avgörande är att den som gör investeringen och därmed i slutändan står risken bedömer att den kan bli räntabel. Vi måste återställa framtidstron och villigheten att göra nysatsningar i de företag som vi är ense om skall bära upp vår fortsatta expansion i öppen konkurrens med andra länder. Men det gör man inte genom att hålla det fondsocialistiska hotet levande, vilket Kjell-Olof Feldt bidrog till med sitt anförande! Det gör man heller inte genom att — som utskottets socialdemokrater föreslår i sin reservation — snärja in näringslivet i ytterligare föreskrifter om obligatorisk vinstavsättning på 25 9 till räntelöst konto i riksbanken och om inrättandet av en strukturfond, uppbyggd med hjälp av höjda pålagor på företagen och indragnas.k. övervinster. Då är det betydligt mer verkningsfullt att underlätta företagens anskaffande av riskvilligt kapital genom att förbättra villkoren för skattefondssparande, att lindra, helst avskaffa, dubbelbeskattningen av aktier och att anpassa aktievinstbeskattningen efter inflationen, vilket regeringen nyligen har tagit initiativ till. På samma sätt som näringslivets investeringsvilja naturligtvis är beroende av hur den kommande kärnkraftsomröstningen utfaller påverkas den också av den pågående lönerörelsen och dess resultat. Även här anger utskottets majoritet och minoritet samma målsättning, att skapa förutsättningar för en lugn och stabiliserande avtalsrörelse. De allmänna förutsättningarna för förhandlingarna bedöms likaledes på ett likartat sätt. Jag har inget att invända mot vad som sägs i reservationen om att arbetet med att återställa balansen innebär att medborgarna i vårt land ett antal år framåt måste acceptera en klart långsammare standardstegring för att i stället nå en bättre ekonomi och starkare tillväxt i framtiden. Men jag ifrågasätter verkligen effektiviteten och ändamålsenligheten i de åtgärder som rekommenderas från socialdemokratiskt håll i syfte att underlätta avtalsförhandlingarna. Dessa åtgärder tar främst sikte på att sänka inflationstakten. I partimotionen utlovades 5 46 prisstegring för 1980, men siffran har med anledning av mellankommande händelser, som det brukar heta, i reservationen fått höjas till 7, vilket visar att även socialdemokratiska framtidsbedömningar kan bli kortlivade i den osäkra värld vi lever i. Oavsett nivån är givetvis syftet i alla fall gott. Inflationen är en allvarlig sjukdom i samhällskroppen, som förvrider förhållandena mellan olika medborgare och skapar en förlamande osäkerhet för framtiden. Men socialdemokraternas botemedel är de gamla vanliga: prisstopp samt höjda livsmedelsoch bostadssubventioner. Det har sagts många gånger, men det behöver tydligen upprepas igen: om det vore så enkelt att stoppa inflationen som att i ett politiskt beslut förbjuda den, då skulle den saken vara avklarad för länge sedan. Men med prisstopp kommer man inte åt roten till det onda, och man ger därmed inget verkligt skydd. Det är betecknande att de baslivsmedel som under senare tid haft en prisstegring klart över genomsnittet är prisstoppade sedan länge. Verkligheten tränger sig ändå på och föranleder uppjusteringar. Och ju längre man skjuter det obehagliga framför sig, desto större blir den smäll som ändå måste komma. Subventioner till mat och boende hjälper skenbart till att hålla levnadskostnaderna nere. Men pengarna måste tas någonstans ifrån. Det man inte betalar i snabbköpet eller på hyresavin, det måste man som regel betala på skattsedeln. Och det gäller alldeles särskilt i dagens läge. Som utskottsreservanterna så riktigt framhåller i sitt avstyrkande av en vpk-motion, är kraftigt stegrade statsutgifter genom höjda bidrag och transfereringar till hushållen inte tillrådliga med nuvarande budgetunderskott, utlandsupplåning och obalans mellan konsumtion och investeringar. På den här punkten fanns det en uppenbar motsättning i den socialdemokratiska partimotionen. Den innehöll utan någon förmedlande länk å ena sidan en skarp kritik av det stora budgetunderskottet, å andra sidan förslag som skulle kräva kraftigt höjda statsutgifter och därmed ytterligare ökning av detta underskott. Efter påpekande från borgerligt håll i utskottet gör nu reservanterna ett tappert försök att samtidigt både äta och behålla kakan. De medger att höjda livsmedelsoch boendesubventioner måste öka statens utgifter. Nästa mening slår fast, att några beslut som ökar det redan alltför stora budgetunderskottet inte kan accepteras. Men simsalabim, så får man ändå ihop det hela genom att det socialdemokratiska programmet till sin totala verkan påstås innebära en förstärkning av budgetbalansen i förhållande till den av regeringen förda politiken. Kjell-Olof Feldt försökte sig på samma trollerinummer i sitt inlägg här tidigare. Så lättvindigt och ansvarslöst borde man inte anständigtvis kunna argumentera, även om man är medveten om att ens propåer inte löper stor risk att sättas på praktiska prov! Hur skall ökade statsutgifter, som går till privat konsumtion, kunna ge nya statsinkomster som förhindrar en ökning av budgetunderskottet? Det tycker jag är en fråga som kräver ett svar. Herr talman! Jag ser det som ett framsteg att utskottsmajoriteten och reservanterna uppenbarligen är överens om vikten av att höja den ekonomiska tillväxten och därmed dämpa inflationen för att minska budgetunderskottet. Jag har, liksom Eric Enlund tidigare, med viss överraskning noterat att socialdemokraterna — trots kritik mot indexregleringen och allmänt tal om produktionsskattens fördelar — i ett ögonblick av klarsyn konstaterar att det inte finns något utrymme för omfattande skattehöjningar och att det totala skattetrycket inte kan tillåtas öka i någon större utsträckning ens på något längre sikt. Om dessa nya tongångar förebådar en omprövning av den traditionella socialdemokratiska högskattepolitiken, skulle möjligheterna att nå samförstånd om åtgärder på det ekonomiska området med ens te sig avsevärt ljusare. Om dessa nyväckta förhoppningar borde göra mig lätt till sinnes, så måste jag ändå beklaga att socialdemokraterna inte visar någon förståelse för de svårigheter som den snabba offentliga utgiftsstegringen skapar för såväl den ekonomiska politiken som löntagarnas ansträngningar att försvara och förstärka sina förvärvsinkomsters köpkraft. Man går t.o.m. så långt som till att yrka bifall till en vpk-motion, vilken går ut på att statsmakterna passivt skall åse hur kommuner och landsting år efter år överskrider det tillgängliga expansionsutrymmet. Det gör tyvärr genast de uttalanden som förekommer om återhållsamhet med skattehöjningar mindre trovärdiga. Jag skall inte närmare gå in på frågan om den kommunala ekonomin. Den kommer senare i debatten att mer ingående belysas av bl.a. Lennart Blom. Jag skall i stället avslutningsvis koppla frågan om takten i den offentliga utgiftsökningen till vad jag tidigare sagt om inflationen och lönerörelsen. I ett program för ökad köpkraft, som framlades under valrörelsen i fjol, angav vi moderater vissa riktlinjer för stabiliseringspolitiken, som jag menar snarast har blivit än mer angelägna efter den utveckling som varit sedan dess. Vi konstaterade där: ”Med nuvarande tillväxttakt inom den offentliga sektorn kommer utrymmet för ökad privat konsumtion att vara utomordentligt begränsat under de kommande åren. Utan en neddragning av utgiftsökningarna hos stat och kommun skulle det inte finnas något som helst utrymme för höjda förvärvsinkomster, sedan skatter och stigande priser tagit sitt. Med en socialdemokratisk skatteoch utgiftspolitik blir det en direkt sänkning av de yrkesverksammas reala inkomster efter skatt. För att vi skall få det bättre i Sverige behövs ökade arbetsinsatser. Men då måste de yrkesverksamma få behålla en rimlig del av den produktionsökning de bidrar till. Detta är också en förutsättning för en stabil utveckling mot återställd samhällsekonomisk balans och för lugna förhållanden på arbetsmarknaden. Avtalsparterna måste ha ett verkligt utrymme för ökad köpkraft att förhandla om. Ingen tjänar på stora nominella lönehöjningar, som genast äts upp av stigande skatter och priser.” I linje med detta resonemang låg regeringens och riksdagens beslut att sänka marginalskattesatserna och att införa ett marginalskattetak för inkomståret 1980. I samma riktning verkar regeringens ambition i finansplan och budgetproposition, nämligen att bryta den hittillsvarande tendensen att de offentliga utgifterna stiger med 6 å 7 6 om året och i stället få ned ökningstakten till åtminstone den nivå som anges av den totala tillväxten i ekonomin. Jag vill understryka vad utskottsmajoriteten anför med anledning av avtalsförhandlingarna, nämligen att statsmakterna givetvis har ett ansvar för utvecklingen, men att åtgärder från deras sida förutsätter enighet mellan parterna. Detta beskriver Kjell-Olof Feldt som ett sätt att överlåta ansvaret för den ekonomiska politiken på arbetsmarknadens parter. Men det är det självfallet inte fråga om. Den ekonomiska politiken skall bedrivas enligt de riktlinjer som anges i finansplanen och som tillstyrks i finansutskottets betänkande. I denna politik ingår en beredskap att genomföra sådana åtgärder som arbetstagare och arbetsgivare är överens om kan underlätta en uppgörelse. Det är väl uppenbart att för att ett politiskt beslut skall kunna bidra till att åstadkomma enighet mellan arbetsmarknadens parter, så måste båda sidor vara ense om att det verkar i den riktningen. En sådan enighet kan parterna säkert — om den gemensamma viljan finns — uppnå på egen hand och utan pekpinnar från politiskt håll. Som kontrast till det socialdemokratiska programmet skulle jag ändå vilja påminna om vad jag tror vara ett mera verkningsfullt alternativ: att fortsätta på den inslagna vägen och skapa reallöneskydd vid måttliga löneökningar genom att sänka skatten och samtidigt — för att undvika en ökning av budgetunderskottet — göra motsvarande nedskärningar på den offentliga utgiftssidan. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 15.

Herr talman! Det var en belåten moderat som stod här i talarstolen. Allt går tydligen enligt ritningarna. Samhället försvagas. Den sociala nedrustningen har börjat. Inflationsoch spekulationsekonomin premierar smartness och fiffighet. Allt går alltså ganska bra. När det gäller hur de arbetslösa, de utslagna och barnfamiljer med låga inkomster hanteras iakttar herr Tobisson en tystnad, som förvisso är klädsam. Det enda som plågar honom är att statens och kommunernas utgifter fortfarande är för höga. Till denna samhällssyn gör nu herr Tobisson ett försök att ansluta socialdemokratin genom att utmåla en stor samstämmighet kring målen för den ekonomiska politiken. Jag vill bara förklara för herr Tobisson att vår inriktning på full sysselsättning och stabil tillväxt i grundläggande avseenden står bokstavligen i strid med den moderata politiken. Vi har en helt annan uppfattning om fördelningen av välståndet samt när det gäller hur och av vem det ekonomiska inflytandet skall utövas och med vilken kraft den fulla sysselsättningen skall försvaras. Om herr Tobisson hade insett detta, hade han inte behövt bli så förvånad över att våra åsikter om politikens innehåll skiljer sig åt. Moderaterna tar hellre inflation än det man kallar regleringar och styrningar. De låter hellre investeringarna gå ner och arbetslöshet uppstå än att ingripa så att företagens vinster faktiskt används för produktiva investeringar. Nu gick — och det förvånar mig inte — herr Tobisson längre än sina borgerliga bröder i finansutskottet när det gällde att förneka värdet av våra förslag till ekonomisk politik. Men ändå är det naturligtvis litet konstigt att herr Tobisson i utskottsbetänkandet står för uttalandet att våra förslag ”kan komma upp till övervägande” , medan han här förnekar dem. Herr Tobisson har tydligen redan gjort den bedömningen att inget av våra förslag kan användas. Man måste då fråga sig: Vilka är moderaternas lösningar när det gäller inflationen och att åstadkomma investeringar? Är det Burenstam Linders stålbad vi skall gå igenom? Är det i övrigt Gösta Bohmans skattelättnader till aktieägarna? Att moderaterna styr vet vi redan, men det är ändå ett ytterligare avancemang i denna maktutövning, när herr Tobisson redan nu underkänner vad finansutskottets folkpartistiske ordförande med sådan möda har knåpat ihop. Det har herr Tobisson helt och hållet avvisat i sitt inlägg här.

Herr talman! Någonting som Lars Tobisson sade om prisbildning och priser och om att bekämpa inflationen uppkallade mig till en liten fråga. Kärnpunkten i den moderata förkunnelsen är att det är djupt förkastligt att försöka gripa in i prisbildningsprocessen, att försöka styra den och att försöka subventionera bort prishöjningar. Enligt herr Tobisson gör det eländet än värre. Det enda vi har att göra är att finna oss i att priser och hyror går upp som de gör. Vi skall alltså inte inbilla oss att man kan få rätsida på de problemen genom några ingripanden. Jag tycker att det resonemanget är utomordentligt märkligt. Vad är det för säreget med priser och hyror? Varför skall vi bara sitta overksamma och låta prisoch hyreshöjningar gå ut över de vanliga löntagarna här i landet? Fastställs priserna på något sätt genom guds vilja eller på grund av någon naturlag som vi vanliga människor bara har att finna oss i att den verkar och som gör att det är dumt av oss att ens reflektera på att gripa in? Min fråga till Lars Tobisson blir då: Vad beror prishöjningarna på i de konkreta fallen? de stegrade hyrorna. De beror på flera olika faktorer, det är sant. Tunga och mycket viktiga faktorer är de höga markpriserna och de extremt höga räntorna. Räntehöjningarna ökar också bostadskostnaderna, det vet vi. Vi vet också att när privata markägare och uppköpare spekulerar i mark pressas priserna på mark i höjden. Men varför, Lars Tobisson, måste vi finna oss i detta? Varför måste markspekulanterna dirigera hyrornas höjd, och varför måste det faktum att en massa kapitalägare vill ha höga räntor, som de tar in som arbetsfria inkomster, vara avgörande för bostadsbyggandet? Varför kan man inte låna ut billigt kapital till bostadsbyggande? Bostäder är ju en nyttighet som alla människor ändå måste ha, och det vore bra om de kunde få den så billigt som möjligt. Vad hindrar att man skapar en fond som ger billiga krediter till bostadsbyggandet eller som lyfter av de dyra krediterna? Och vad hindrar att man helt enkelt tar ifrån spekulanterna möjligheten att pressa markpriserna i höjden? Vad är det som hindrar Lars Tobisson och moderaterna att göra ett sådant ingripande för att få ner hyrorna?

Herr talman! Kjell-Olof Feldt kallade mig för belåten moderat. Ja, i den meningen är jag belåten att jag är glad över att socialdemokraterna genom utslaget i det senaste valet inte har möjligheter att driva sin politik. Den politiken skulle ha betytt åtskilligt sämre villkor och förhållanden för medborgarna i vårt land, så som vi nu kan se den upplagd i exempelvis den socialdemokratiska partimotionen om den ekonomiska politiken, i utskottsreservationerna och i det anförande som Kjell-Olof Feldt har presterat här i dag. Jag är inte belåten med läget som det är i svensk ekonomi, det tror jag framgick tydligt av mitt tidigare anförande. Det kan man inte vara. De omständigheter som nu råder kommer att kräva uppoffringar från alla håll i framtiden för att vi skall kunna komma i bättre balans och för att vi skall kunna återuppta en utveckling mot ett ökat välstånd i vårt land. Kjell-Olof Feldt frågade mig vad som menas med att förslagen kan komma upp till övervägande. Det menas helt enkelt att i den osäkra situation som föreligger och i avvaktan på besked vad gäller folkomröstning, lönerörelse osv. har vi i utskottet konstaterat att man egentligen inte kan utesluta så värst många alternativ. Vi kan utesluta en del av de långtgående socialiseringsingripanden och annat som kan förespråkas från oppositionen, men vi är beredda att förutsättningslöst pröva olika åtgärder under våren, bl.a. för att underlätta avtalsförhandlingarna. Jag tycker att man har anledning att närma sig frågorna från utgångspunkten att vi påverkas av förhållanden i andra länder och det gör att det är berättigat med en ödmjuk inställning. Många förslag, i fråga om vilka man inte nu kan säga vad som är det rätta, skall vara med i debatten och eventuellt kunna komma till användning i ett senare läge. Sedan ställde Jörn Svensson frågor till mig om inflationen och vad stigande priser och hyror kan bero på. Det är nog svårt att här på någon minut utveckla det och få i gång en diskussion med hänsyn till att jag förutsätter att Jörn Svensson och jag har helt olika syn på hur ekonomin fungerar. Jag vill säga att det exempel som Jörn Svensson tog, nämligen hyrorna, marken osv., är utomordentligt bra valt från min synpunkt sett, eftersom det är just på dessa områden som den socialistiska regleringspolitiken, de långtgående styråtgärderna och ingripandena har gått längst under den tidigare regeringens tid. Om man i stället, på detta område liksom på andra, kan föra in konkurrens och fri prisbildning, kan vi också få bukt med tendenserna till stigande priser och hyror.

Herr talman! Herr Tobisson blev plötsligt väldigt ödmjuk — nu skall alla förslag beaktas i debatten. Man måste fråga sig vad den här beredskapen, som man säger sig ha, egentligen betyder. Det är alltså beredskapen att genomföra de åtgärder som arbetsmarknadsparterna kommer överens om. Jag måste då fråga Lars Tobisson: Betyder det att om Arbetsgivareföreningen, LO och TCO kommer överens om ett utvidgat prisstopp, så är Gösta Bohman och Staffan Burenstam Linder beredda att genomföra det prisstoppet? Om Arbetsgivareföreningen, LO och TCO kommer överens om att sätta av pengar till investeringsfonder som vi har föreslagit, är då moderaterna i regeringen verkligen beredda att genomföra det förslaget? Är det inte i själva verket så, Lars Tobisson, att den moderata beredskapen bygger på vissheten att Svenska arbetsgivareföreningen kommer att säga nej till allting? Ni behöver alltså inte göra någonting. Sedan har — i många omgångar — vådorna av den socialdemokratiska politiken före 1976 och efter 1976 gåtts igenom av Lars Tobisson och många andra. Låt mig för en gångs skull få citera Gösta Bohman. I remissdebatten den 4 februari 1976, när herr Bohman tillhörde oppositionen, sade han följande: ”Det land vi lever i — Sverige — är ett bra land. Dess ekonomi är i grunden god.

Därefter har en del saker inträffat som gör att lugnet på arbetsmarknaden och förtroendet mellan medborgare och myndigheter har blivit ett annat. Och det, Lars Tobisson, bör väl rimligen ha någonting att göra med den politik som har förts efter 1976 och som har gjort att vi inte längre har ”en blandekonomi i ordets allra bästa bemärkelse”, utan en moderatstyrd inflationsoch spekulationsekonomi, där löntagarna får dra det tunga lasset och där landets ekonomiska framtid är hotad. Det har ni åstadkommit, och jag trodde att vi i dag skulle få några anvisningar om hur ni tänkte röja upp i detta.

Herr talman! Det är riktigt att det kan vara svårt att på treminutersrepliker analysera prisbildningsmekanismernas många problem, men just därför valde vi ett enstaka problem som spelar stor roll för de många människorna, nämligen prisbildningsprocessen när det gäller bostäder. Vi valde ut en produktionsfaktor som vi vet ställer till särskilt stor skada när det gäller att driva på hyresutplundringen ute i bostadsområdena. Det är markspekulationen, spekulationen i markvärden. Lars Tobisson svarar då att det är ett bra exempel på de välsignelsebringande verkningarna av konkurrens och fri prisbildning. Men då måste vi väl ändå ha missförstått varandra, käre Lars Tobisson! Du vet lika väl som jag hur det går till ute i Stockholms förorter eller i rivningsområdena i innerstan eller var du vill inom de svenska tätorterna. Där fortgår just en fri prisbildningsprocess när det gäller mark. Det betyder att de som har gott om pengar — ett litet fåtal människor — vid olika transaktioner bjuder över varandra och på det sättet trissar upp priserna. De använder marken som spekulationsoch placeringsobjekt, för att tjäna pengar på att t.ex. sälja den vidare. Då är min fråga: Är det någonting som vi skall underkasta oss som en naturlag, att resultaten av sådana aktiviteter slår igenom i människors bostadskostnader? Varför kan vi inte gripa in i den processen, Lars Tobisson? Varför kan man inte säga att det inte är tillåtet att köpa och sälja mark på det här sättet — antingen så, att all tätortsmark förs över i samhällelig ägo eller så, att den förblir i privat ägo men bara får säljas och köpas på mycket bestämda villkor och under bestämd kontroll? Varför skulle man inte kunna göra det? Varför är det heligt att folk skall få spekulera i mark? Vad är det som gör det så nödvändigt i de moderatas idealsamhälle att resultaten av sådana konstlade prisökningar, beroende på knappheten på mark, vältras över på hyresbetalarna, och inte bara på dem — de vältras också över på byggnadsproduktionen, på den produktiva delen av företagsamheten. Byggnadsproduktionsföretagen har ingen glädje av att det förekommer spekulation i mark — de får ofta vara med och bära de negativa följerna av markspekulationen. Vad är det som är så heligt i denna markspekulation att vi inte kraftfullt skulle kunna inskrida mot den och avskaffa den? Är det spekulanternas Sverige eller är det hyresgästernas Sverige som moderaterna slåss för?

Herr talman! Kjell-Olof Feldt frågade mig vad som skulle hända om arbetsmarknadens parter kom fram till att de ville hat.ex. ett prisstopp.

Sedan vet jag inte hur Jörn Svensson fick ihop det. Han sade att jag i min förra replik skulle ha sagt att hyresoch bostadsmarknaden var ett exempel på välsignelsebringande verkningar av fri konkurrens och fri prisbildning. Jag sade precis tvärtom. Jag sade att det exempel som Jörn Svensson valde var utmärkt för att belysa hur en socialistisk politik försvårar kamp mot stigande priser. Det är på markoch bostadspolitikens område som man under gångna år gått längst när det gällt att från centralt håll reglera, styra och försöka kontrollera prisbildningen. De prishöjningar som förekommer på småhus, inte minst i tätorternas förortsområden, är en följd av ett för litet utbud, orsakat av statliga och offentliga ingripanden, som gått ut på att hålla tillbaka småhusbyggandet till förmån för produktionen av andra bostadstyper. Jörn Svensson vill att man skall förbjuda ägande av mark. Men orsaken till att människor efterfrågar småhus och ägda bostäder är helt enkelt att de vill ha de så. Det är i överensstämmelse med min uppfattning om vad demokratin bjuder — jag vill säga det, eftersom Jörn Svensson passade på att i sitt tidigare inlägg ifrågasätta de borgerliga partiernas demokratiska trovärdighet — att man skall försöka göra som människorna vill.